Herr talman! Jag skall inte debattera behovet av en sådan här lagstiftning, eftersom ett enigt utskott har avstyrkt motionerna om upphävande av LTO, lagen om tillfälligt omhändertagande. Tillkomsten av LTO har i olika avseenden kritiserats. Det är den kritiken som delvis ligger bakom motionerna. Redan förra året anförde utskottet att erfarenheterna av lagens tillämpning talade för att det kunde finnas behov av vissa kompletteringar. Sådana är också att förvänta i de nya tillämpningsföreskrifter som rikspolisstyrelsen, enligt vad som sägs i utskottets betänkande, inom kort kommer att meddela. Vad som har tillkommit beträffande tillämpningen av LTO sedan kammaren förra året behandlade lagen är att rikspolisstyrelsen för första halvåret 1977 har redovisat en avsevärd ökning av antalet omhändertaganden enligt 3 § LTO, vilket har samband med fylleristraffets avskaffande fr.o.m. den I januari 1977 och tillkomsten samma dag av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.,dens.k. LOB. Enligt rikspolissttyrelsen har kriterierna för omhändertagande av berusade i lika stor utsträckning som kriterierna för omhändertagande på grundval av den gamla fyllerilagstiftningen. Den berusade har därför i stället omhändertagits enligt 3 § LTO. Dessa förhållanden har föranlett regeringen att uppdra åt rikspolisstyrelsen att redovisa tillämpningen av LOB för första halvåret 1978. Enligt regeringens beslut skall, sedan ytterligare erfarenhet av LOB härigenom vunnits, regeringen bl.a. ta upp frågan om gränsdragningen mellan LTO och LOB. I en skrivelse till rikspolisstyrelsen har regeringen pekat på att den skillnad mellan kriterierna för omhändertagande av berusade före och efter fylleristraffet som uppkommit i praxis inte varit avsedd. Sedan kammaren senast debatterade lagen om tillfälligt omhändertagande har socialstyrelsen också redovisat resultatet av den försöksverksamhet med social jourverksamhet som bedrivits efter tillkomsten av LTO. Majoriteten och minoriteten i utskottet — liksom regeringen — synes vara ense om att tillämpningen av LTO under det senaste året inte varit tillfredsställande och att anledning kan finnas till en översyn. Majoriteten har menat att en utvärdering bör ske av båda lagarna och att den bör läggas till grund för prövningen av behovet av eventuella lagändringar. Reservanterna har med hänvisning till att frågan uppmärksammats av regeringen inte ansett det erforderligt med något tillkännagivande angående utvärdering av lagarna. Någon beställning behövs således inte, och den skulle heller aldrig ha kommit till stånd om det varit en socialdemokratisk regering som suttit vid makten. Nu framstår det mera som om man gör det här enbart för att ”knäppa regeringen på näsan”. Man vinner inte heller något i tidshänseende eftersom även första halvåret 1978 erfordras ur statistisk synpunkt för att få erforderligt underlag för en utvärdering och eventuell följande lagändring.

omhändertagande Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen

Herr talman! Detta är femte gången som vänsterpartiet kommunisterna motionerar om att lagen om tillfälligt omhändertagande — LTO -— skall upphävas. Vi ansåg redan 1973, när lagen infördes, att den riktade sig mot de grupper i samhället som var mest utsatta för det kapitalistiska systemets utslagningsmekanismer, de som har sociala problem, de arbetslösa ungdomarna och utlänningarna. Vi misstrodde det vackra talet, som fogades till lagförslaget, om de positiva effekter som lagen skulle få. Den skulle ju möjliggöra sociala vårdoch stödåtgärder som tidigare inte stått till buds. Den skulle framför allt för unga människor bli till en hjälp som, enligt ett utskottsbetänkande 1975/76, kan leda till att en påbörjad utveckling mot kriminalitet och asocialitet bryts på ett tidigt stadium. Vi ansåg och anser fortfarande att lagen tillkommit därför att samhället inte haft vilja att sätta in de resurser som är nödvändiga för att motverka de negativa sociala effekterna av den kapitalistiska utvecklingen. I den heliga lönsamhetens namn accepterar man att allt större grupper slås ut från den ordinarie arbetsmarknaden, att allt flera ungdomar får gå arbetslösa i åratal och att kvinnor och utländsk arbetskraft används som en arbetskraftsreserv som är välkommen under högkonjunktur men får gå vid lågkonjunktur. När sedan de negativa effekterna orsakade av den politiken visar sig, då ropar man på ökade tvångsåtgärder, flera poliser, lag och ordning. Man ser symtomen och blir rädd, men man vill inte angripa orsakerna. Därför har vi fått LTO. Nu, efter flera års tillämpning av lagen, vet vi att de åsikter vi hade och det misstroende vi visade 1973 var berättigade. Nu inser och erkänner allt fler att lagen inte har fått den verkan som åsyftades, att den vid flera tillfällen tillämpats på ett sätt som inte var åsyftat och att den blivit ett instrument som är behändigt att ta till när inga andra lagrum är tillgängliga. Redan i fjol tvingades utskottet inför redovisad statistik att erkänna att de i lagen omtalade utredningarna, som skulle vara så positiva, genomförts i endast en tiondel av fallen. I år skriver utskottet efter socialstyrelsens redovisning: ”Enligt redovisningen synes LTO inte ge upphov till några hjälpeller stödåtgärder för personer som inte tidigare varit i kontakt med socialvården.” Ett klart underkännande av utskottets egen skrivning från 1975/76, som jag citerade inledningsvis. 149 Jag har redan nämnt att lagen använts för ändamål som inte var åsyftade. Detta har redovisats vid tidigare riksdagsdebatter och även erkänts av justitieministern i den förra regeringen. Nu har vi här i utskottets egen redovisning ytterligare ett bevis på detta förhållande. Det visar sig att efter införandet av lagen om omhändertagande av berusade personer — LOB - den 1 januari 1977 har ingripandena enligt 3 § LTO ökat med närmare 100 96. Rikspolisstyrelsen, som har lämnat de här uppgifterna, anger själv att orsaken uppenbarligen är att de berusade som inte kan omhändertas med stöd av LOB i stället i stor omfattning tas om hand med stöd av 3§ LTO. Och vilka är det som tas om hand? Jag frågade i debatten här i fjol om någon kunde ange ett fall där en person i högre samhällsställning blivit omhändertagen med stöd av LTO. Det kunde naturligtvis ingen svara på. Folk från de övre skikten i samhället rör sig inte i de miljöer där LTO används, vare sig i nyktert eller berusat tillstånd, och klarar sig således från ingripande både enligt LOB och LTO. Uttryckt i klartext: När underklassen super finns det alltid lagar som kan användas för att sätta fast den som bär sig illa åt, men när överklassen super är lagarnas räckvidd begränsad, hur illa man än bär sig åt. Lagen om tillfälligt omhändertagande visar sig här som den klasslag den verkligen är och som vi i vpk alltid framhållit att den är. Det är glädjande och positivt att utskottsmajoriteten uppmärksammat oklarheten i tillämpningen av de här båda lagarna, av vilka LTO klart använts på ett sätt som inte är avsett. Den vidare inriktning av utvärderingen av LTO som utskottet föreslår hälsar vi med tillfredsställelse. Men det är inte tillräckligt. Vi kan inte stillatigande acceptera lagar som endast har syftet att på ett smidigt sätt städa undan sociala problem så att de inte alltför mycket skall falla i ögonen och störa bilden av att allt i stort sett är bra i det svenska samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1976/77:89 och 635.

Herr talman! Åke Polstam sade att vi i justitieutskottet i praktiken är överens om att man måste se över inte bara LTO, som Oswald Söderqvist nyss har uppehållit sig vid, utan framför allt lagen om omhändertagande av berusade, LOB. Det är väl det nya i den här diskussionen, som vi från justitieutskottet brukar föra en gång varje riksmöte, att vi den här gången fått så alarmerande uppgifter från rikspolisstyrelsen att vi anser att inte bara LTO, utan även lagen om omhändertagande av berusade — LOB —- måste ses över.

Ökningen har varit speciellt framträdande i storstadsdistrikten. I Stockholms polisdistrikt har antalet omhändertagna ökat från 375 under första halvåret 1976 till 1 243 under motsvarande period 1977. Detta är, herr talman, alarmerande siffror.

Detta framför allt eftersom rikspolisstyrelsen säger att den starkt ökade användningen av 3 § LTO uppenbarligen är en direkt följd av den vaga utformningen av omhändertagandebestämmelserna enligt LOB. Inom majoriteten i utskottet har vi sagt oss att detta kräver den utvärdering som måste tillkännages regeringen. Jag tror man gör denna fråga en otjänst om man framställer den så att den enda skillnaden i åsikterna mellan reservanterna och majoriteten är att vi mu har en borgerlig regering och att majoriteten ”vill knäppa regeringen på näsan”. Jag vill erinra om att den nuvarande socialdemokratiska minoriteten i utskottet under den socialdemokratiska regeringen ingalunda drog sig för att ta ställning mot en del regeringsförslag. Det finns det åtskilliga bevis för i utskottets betänkanden under tidigare år.

Tillämpningen av de båda lagarna måste utvärderas. Den utvärderingen bör avse antalet omhändertaganden, arten av omhändertagandena och förekomsten av sociala utredningar, hjälp och vårdinsatser. Det senare har brottsförebyggande rådet satt fingret på. Vi har tagit ställning under inflytande av de alarmerande uppgifterna. Men vi har också tagit stor hänsyn till det faktum att rikspolisstyrelsen inte nöjde sig med att räkna upp den stora ökningen av antalet omhändertaganden enligt LTO i sin skrivelse till regeringen i september —- rikspolisstyrelsen krävde direkt en lagändring.

Vi sade att mycket talar för att det skulle vara en lag, eftersom ”förutsättningarna för polisens ingripande finns noggrant reglerade, så att risk för godtycke i tillämpningen elimineras”. Å andra sidan framhöll vi ”att det är nödvändigt med särskilda åtgärder för att den berörda gränsdragningsproblematiken skall kunna bemästras i den praktiska tilllämpningen.

Vi vet att regeringen har agerat, men regeringen har hos rikspolisstyrelsen endast begärt att få en utvärdering under första halvåret 1978. Det har under förarbetena till lagen om omhändertagande av berusade gjorts vissa sammanställningar, och man har begärt att rikspolisstyrelsen skall redovisa dessa. Materialet har kommit polisstyrelser och länsstyrelser till handa. Men det kan icke vara någon tillfällighet att just rikspolisstyrelsen yrkar på den skyndsamhet som utskottet sade var nödvändig, om man fann att det uppstod gränsdragningsproblem. Första halvåret 1978 sträcker sig ju fram till utgången av juni. Sedan är det semestrar, sedan åtgår ett par månader för sammanställning och först därefter säger sig regeringen vara beredd att överväga lagändringar. Vi inom utskottsmajoriteten tror att det är nödvändigt att man går raskare fram.

Herr talman! När Lisa Mattson säger att situationen är ytterligt allvarlig, får man den uppfattningen att det bara är majoritetens synpunkt. Men den synpunkten delas av hela utskottet. Vi var ju definitivt eniga om detta. Frågan är om man skall ge regeringen detta till känna eller om regeringen, som redan har sagt att den ämnar vidta åtgärderna, skall göra det ändå. Vi brukar ju aldrig ge regeringen till känna sådant som regeringen aviserat att den ämnar göra. Det kommer inte att gå fortare, om vi följer majoritetens förslag. Ytterligare underlag erfordras ju för att man skall kunna vidta de nödvändiga åtgärderna för att få en ändring till stånd, och då kommer det säkert att ta lika lång tid, oavsett om vi följer majoritetens eller minoritetens förslag.
Herr talman! I utskottet bedömde vi saken som så allvarlig, Åke Polstam, att vi krävde att man snabbt skulle ta itu med den, så att man till ledning för olika polisdistrikt och länsstyrelser inte bara skickar ut en sammanställning om förarbetena till lagarna. Man måste gripa sig an med detta. Ett tillkännagivande är ett ganska starkt uttryck för att någonting är felaktigt. Det krävs, som vi skrev redan i vårt betänkande om lagen om behandling av berusade, skyndsamhet när man finner att det har uppstått svårigheter.
Herr talman! Efter utskottets behandling av den här frågan förstår regeringen säkert att den är brådskande. Såvitt jag vet är man beredd att skyndsamt vidta de här åtgärderna, ty även regeringen inser att saken är allvarlig.

Herr talman! Vid åtskilliga tillfällen har jag här i riksdagen talat för att all vår lagstiftning skall kännetecknas av klarhet och att rimlig tid skall förflyta mellan lagstiftningstillfället och ikraftträdandet. Varje annan tolkning än den riksdagen avsett skall kunna uteslutas. Jag har kritiserat viss lagstiftning för brister när det gäller klarheten och för att tolkningen därigenom överlåtits till ”byråkrater”. Lagen om tillfälligt omhändertagande, LTO, saknar den efterlysta klarheten. Den måste gång efter annan tolkas om med nya tillämpningsföreskrifter. Lagen om omhändertagande av berusade, LOB, trädde i kraft innan samhället hade möjligheter att ställa vårdresurser till förfogande. Båda omhändertagandelagarna skall — ofta i kritiska situationer — tolkas och användas av enskilda poliser, när inga andra medel visat sig fungera. Dessa två lagar med sinsemellan olika kriterier för de omhändertagnas behandling ställer polisen på fältet inför stora svårigheter. Ett omhändertagande med stöd av LTO —- om än för aldrig så kort tid — är ett frihetsberövande. Inför ett sådant hyser man från rättssäkerhetssynpunkt starka betänkligheter. Det är ett frihetsberövande, vilket naturligtvis inte får ske utan starka skäl. Mot detta skall man, och måste man, väga den stora allmänhetens intresse av att vara skyddad i situationer där människor anser sig hotade av personer som uppträder störande, och där man upplever att den allmänna ordningen inte fungerar. Jag har tidigare sagt och jag upprepar det: Inför detta val — och jag kan alltjämt inte se något alternativ — anser jag att LTO bör vara kvar. Men -— och detta är för mig det viktiga — oklarheter i lagstiftning och i tillämpningsföreskrifter måste rensas bort. Från folkpartiets sida har vi gång efter annan reagerat. Vi vill i större utsträckning än nu minska eller helst eliminera risken för ett obefogat omhändertagande av personer som inte uppträtt störande och där den allmänna ordningen inte varit i fara. Då justitieutskottet behandlade de här aktuella motionerna om LTO bekräftades de farhågor vi hyst om att denna lag i vissa lägen kan komma att ta över — när andra lagar inte är tillämpliga, när resurserna är otillräckliga. En 90-procentig ökning av antalet LTO-ingripanden under första halvåret är mer än alarmerande. Och skrämmande borde det ha varit för dem som tidigare inte oroat sig utan lugnat sig med att antalet LTO ingripanden för varje år minskat. Nu finns det förklaringar, och en förklaring är att den nya LOB inte har fungerat — inte har kunnat fungera. Det vet varje polis på fältet. Bristande resurser, en vag lagformulering, enligt polisen. Men det måste också bero på en vag formulering av LTO, som man tvingats använda när resurserna för att klara av de berusades vårdsituation inte varit tillräckliga. Regeringen har nu i klartext sagt att LTO inte ändrats i anslutning till den nya lagen om omhändertagande av berusade. Det är bra. Men — än en gång har vi fått en bekräftelse på oklarheten i lagstiftningen. Det är lätt att konstatera följande: vi har en oklar lag. Därigenom har vi oklara tillämpningsföreskrifter. När dessa inte fungerar är det dags för nya föreskrifter. Till slut måste regeringen rycka ut och förklara sin tolkning. Detta om något visar behovet av en utvärdering, och att denna bör göras samtidigt som utvärderingen av den andra omhändertagandelagen. Utskottsmajoritetens hemställan ligger i linje med departementschefens uttalande om att ta upp gränsdragningen mellan LTO och LOB. Det är samtidigt en klar viljeyttring från riksdagens sida att det inte bara gäller gränsdragning. Det gäller bl.a. också obefogat användande av en omhändertagandelag, och det gäller omsorgen om den enskilde polisen som har att tillämpa lagarna. Detta har icke något som helst att göra med att knäppa regeringen på näsan, herr Polstam. Det är frågan om att läsa innantill. F. ö. är det icke denna regering som lagt förslag till de borgerliga lagarna, Majoritetsförslaget ligger helt i linje med ett beslut som togs vid folkpartiets senaste landsmöte, och det är därför mycket enkelt för mig att yrka bifall till det föreliggande förslaget.

Herr talman! För att börja någonstans får jag kanske påminna om att utskottet när det gäller bibehållandet av lagen om tillfälligt omhändertagande — det har redan sagts men förtjänar att upprepas — varit fullständigt enigt. Utskottet tillstyrker att lagen bibehålls. Detta har väl sin förklaring. Varje samhällsbildning har behov av regler, som gör att man kan klara upp situationer när samhällsordningen är i fara. I utskottets betänkande står att det behövs ett instrument till ordningens upprätthållande, något som varje samhällsbildning har behov av. Till detta skulle jag vilja lägga att lagen, trots att dess belackare inte precis gillar den, ger en viss rättstrygghet och en viss säkerhet för dem som blir föremål för ett omhändertagande. Det finns bestämda regler om hur ett sådant skall gå till. Jag får nog protestera litet mot Oswald Söderqvists påstående att det är en klasslag och att den riktar sig mot vissa personer. Jag skulle vilja att Oswald Söderqvist läser första, andra och tredje paragrafen av lagtexten. Där får man besked om vem lagen riktar sig mot. Det finns inget som helst underlag för det påstående som gjordes i det här sammanhanget. Låt mig så gå över till den reservation som jag skrivit under. Det förefaller mig som om det uppstått en liten fundering om vad som kan vara skillnaden mellan reservationen och utskottsmajoritetens ställningstagande. Jag tror att jag kan säga att vi reservanter tycker att utskottsmajoriteten har gjort en övervärdering av ordet utvärdering.

Jag kommer då till tidsfaktorn, som Lisa Mattson i sitt fint balanserade anförande betraktade som en betydelsefull sak. Vad är det nu som har hänt? Har justitieministern försummat något? Har han dragit ut på det hela? Nej, ingalunda. Det var i september i år som rikspolisstyrelsen skrev till justitiedepartementet och fäste uppmärksamhet på de siffror som återgivits. En månad senare var man från justitiedepartementets sida färdig med sina anvisningar där man säger — indirekt åtminstone — att hitintills har lagen tillämpats felaktigt. Fram till dess att justitiedepartementets meddelande har nått ut till den enskilde polismannen, vi kan väl säga någon gång under detta år, tillämpas den inte riktigt tillfredsställande. När den väl har börjat tillämpas på det rätta sättet, det som justitieministern menar, då har man en möjlighet att ta upp materialet, samla in det och bedöma det. Den s.k. utvärderingen eller sammanställningen kan man inte göra nu, därför att man har hanterat det på ett icke helt tillfredsställande sätt. Men vi har väl alla förhoppningen att justitieministerns skall jag kalla det direktiv till polismyndigheterna når ut och respekteras. När det har skett under ett halvår, då finns det ett basmaterial som man kan ta in och utvärdera, eller vad man nu vill göra med det, dra slutsatser av och komma fram till en uppvägning som vi alla hoppas skall vara tillfredsställande. Lisa Mattson sade att de siffror som redovisats i fråga om den mycket stora ökningen av omhändertagandefall var alarmerande. Jag förstår inte riktigt vad Lisa Mattson menar med alarmerande. Jag tycker att det är otillfredsställande att det finns en lagstiftning som har tillämpats på ett sätt som har lett till det här resultatet. Men det är faktiskt inte så att man kan peka på att det har uppkommit någon rättsförlust. Skall jag spetsa till det litet grand så får man — om jag håller mig till omhändertagande av berusade personer — på sin höjd ta hand om dem under åtta timmar. När det gäller den andra omhändertagandelagen får man ta hand om dem i sex timmar. Den lag som kritiseras är faktiskt litet mera tillfredsställande i fråga om tidsfaktorn. Skillnaden mellan oss är minimal. Men vi har både skrivna och oskrivna regler för vår verksamhet här i kammaren. Lisa Mattson säger att ett tillkännagivande är ett allvarligt påpekande. Ja, det är precis vad det är. Och vi har i handlingarna klara bevis för att justitieministern driver detta ärende och att det inte kommer att försenas. Det är orsaken till att vi har reserverat oss på den här punkten. Vi tycker att man skall följa normala regler.
Herr talman! Det är märkligt att höra Bertil Lidgard tala om att LTO har ökat rättssäkerheten. Redan vid debatten i fjol här i kammaren kunde vi visa att de vackra föresatserna om sociala vårdåtgärder osv., som skulle sättas in, inte har uppfyllts. Det har inte framkommit någonting sedan dess som har ändrat på den bedömningen. Nu påvisar socialstyrelsen att det talet i samband med lagtexten inte har förverkligats, att det inte har blivit någon hjälp för dem som har råkat i klammeri med rättvisan, allra minst för ungdomar. Att i det sammanhanget tala om att rättssäkerheten har ökat tycker jag alltså är märkligt. Vi påvisade också i debatten i fjol att LTO hade missbrukats i många hänseenden. I frågor till justitieministern tog vi upp talet om register som hade upprättats med hjälp av LTO och som var klart lagstridiga. De hade sedan använts av polismyndigheten och sociala myndigheter i olika fall, vilket alltså hade minskat rättssäkerheten för enskilda människor i samhället. Tidigare fanns inte möjligheten att registrera ingripanden; den har kommit i och med att LTO infördes. Det är ingen klasslag, säger Bertil Lidgard. Vi menar att det självfallet är en klasslag. Den riktar sig, som jag redan sade i mitt första anförande, mot de grupper i samhället som redan är illa utsatta. Den riktar sig inte mot de välanpassade, mot de väletablerade, mot dem som har en ordnad existens, utan den riktar sig mot dem som samhället stöter ut och slår ut — och då är det en klasslag.
Herr talman! Jag vill peka på att utskottet i sitt betänkande under fjolårets riksmöte citerade den utvärdering av LTO som brottsförebyggande rådet hade gjort. Den visar hur man t.o.m. det tredje kvartalet 1975 har använt 3 § LTO och att det har varit stadigt sjunkande siffror i Stockholm, Göteborg, Malmö och i landet i dess helhet. Jämför man den sifferserien med antalet omhändertaganden i Stockholms kommun —- från 375 under första halvåret 1976 till 1 243, så tycker jag att det är ganska alarmerande siffror. Jag tror nog att även reservanterna innerst inne delar den uppfattningen. Mycket av det som skiljer oss åt gäller självfallet vår tolkning av ordet ”skyndsamt”. I andra sammanhang har vi sett hur den borgerliga majoriteten i utskottet har tolkat ”skyndsamt” med ytterst snäv tidsram. Jag är rädd för att det med ett sådant tillvägagångssätt kommer att dröja ett år innan vi ser något resultat. Vi tror att detta kan bli en viljeyttring som leder till att man tar itu med den här saken och utvärderar inte bara LTO utan också LOB och gör de lagändringar som behövs för att dessa båda lagar skall sammanfalla och icke visar någon oklarhet längre.
Herr talman! Om Bertil Lidgard verkligen funderat på om det är någon skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas förslag hade det ju inte funnits någon anledning att framföra en reservation över huvud taget. Jag har sagt, och jag säger det ännu en gång, att jag till fullo delar de synpunkter som framförts av departementschefen i regeringens skrivelse till rikspolisstyrelsen. Utskottets hemställan ligger i linje med den vad gäller utvärdering av LOB och gränsdragningen mellan de två omhändertagandelagarna. Men majoritetsskrivningen innebär något mer. Den innebär en klar viljeyttring från riksdagens sida, en viljeyttring om att vi ser ytterst allvarligt på obefogade omhändertaganden, en viljeyttring där riksdagen i klartext tar upp den enskilde polisens besvärligheter när det gäller att tillämpa oklara lagar. Hur man än läser mellan raderna i den berörda skrivelsen kan man inte dra ut så mycket som reservanterna försöker göra. Man kan komma litet förbi själva texten, men man kan inte komma förbi själva intentionerna.
Herr talman! Får jag säga till Lisa Mattson att när jag sade att jag inte tror att tidsfaktorn har någon betydelse är jag ärlig i min uppfattning. Jag tror att justitieministern kommer att handla lika snabbt, oavsett om det föreligger tillkännagivande eller ej. Jag tror att tidsfaktorn bestäms av vissa faktiska förhållanden — att det inte finns material tillgängligt just nu för den här bedömningen, om man inte kan ta ett basmaterial förrän justitieministerns anvisningar till polismyndigheterna har slagit igenom. Det är det materialet man måste ha som bas för bedömningen, tycker jag. Sedan skulle jag vilja säga till Hans Petersson i Röstånga att jag också skulle ha kunnat vara med om ett tillkännagivande, om jag hade haft uppfattningen att justitieministern eller justitiedepartementet inte visat intresse för den här saken eller otillbörligt försenat den. Men tvärtom har vi bevis för att saken är aktuell för justitiedepartementet, att man handlat med mycket stor skyndsamhet för att söka rätta till en otillfredsställande lagtillämpning. Det är i den situationen som jag inte tycker att det är tillfredsställande om riksdagen använder, som Lisa Mattson säger, ett så hårt medel som ett tillkännagivande för att tala om att någonting skall göras. Det finns en viss variation i de formuleringar som vi använder för att tala om vad vi tycker. Det är enligt min mening viktigt att vi respekterar både skrivna och icke skrivna regler i det avseendet och icke skjuter bort vårt krut på hårda formuleringar när de inte behövs. Slutligen skulle jag vilja säga några ord om påståendet att LTO är en klasslag. Jag vet inte om jag sade i mitt huvudanförande att rättssäkerheten hade blivit större genom LTO. Jag tror kanppast att jag sade det, men vid närmare eftertanke skulle jag ha kunnat göra det. Det var nämligen så tidigare att det fanns en bestämmelse som gav polisman möjlighet att ta hand om den som uppträdde störande. En sådan bestämmelse fanns i polisinstruktionen.

Därför tycker jag att jag kan stå för det påståendet som jag blev tillvitad för att ha gjort. Slutligen: Läs texten och fundera på vilken klass som kan åsyftas med den utformning som lagtexten har!
Herr talman! Jag vill säga till Bertil Lidgard: Jag är läskunnig och har givetvis läst den där lagtexten åtskilliga gånger — noggrant! Det förhållandet att bestämmelsen har funnits i polisinstruktionen debatterade vi i kammaren redan förra året. Jag sade då, men jag kan gärna upprepa det nu: Det är en väldig skillnad mellan att ha en bestämmelse i en instruktion eller tjänsteföreskrifter för en viss tjänsteman — i det här fallet en polisman — och att inskriva den i en lagtext. Det blir en helt annan tyngd, en helt annan verkan av en lagtext än av en bestämmelse i en enskild tjänstemannainstruktion. Det vet alla som har sysslat med administrativa frågor och instruktioner av olika slag. Om vi sedan skall ta upp det här med klasslag igen kan jag bara säga att vi anser att det är en klasslag, och det är ganska svårt att vederlägga att de som drabbas av lagen inte är de välanpassade i samhället. Det är inte de som redan klarat sig bra utan det är de som redan är illa ute. Det är lätt att definiera klass. I det här fallet drabbar åtgärderna underklassen, dem från arbetarklassen som blir utslagna och som inte — på grund av det här samhällets utslagningsmekanism och det system vi har — lyckats hävda sig, de som blir utsparkade och så småningom hamnar i allt sämre förhållanden. Det är ett typiskt exempel på en klasslag, som verkar mot dessa grupper.
Herr talman! Mycket kort. Om riksdagen tycker att en fråga på grund av framkomna uppgifter är mycket väsentlig anser jag att riksdagen skall reagera och tillkännage sin uppfattning. Det har inte något som helst att göra med att knäppa regeringen på näsan — som det tidigare har sagts här.

Herr talman! Mycket kort. Enligt grundlagberedningen har en bestämmelses upphöjande till lag till innebörd att man ökar rättsäkerheten. Det är vad jag menar att man har gjort när man har ändrat polisinstruktionen till en lag.

Herr talman! Evert Svensson har frågat om jag kan ange när regeringens ställningstagande i fråga om finansieringen av det s.k. oxo-projektet vid Berol Kemi i Stenungsund kommer att lämnas. Berol Kemis investering i en oxo-anläggning i Stenungsund kostar ca 700 milj.kr. Regeringen kommer under våren 1978 att föreslå riksdagen att Statsföretag får ett kapitaltillskott på 300 milj.kr. för att genomföra investeringen. Finansieringen i övrigt svarar Statsföretag för.

Herr talman! Jag tackar industriministern. Det här beslutet dröjde, och därför ställde jag frågan. Sedan jag ställt den har det lämnats en uppgift i tidningarna om beslutet, men jag tycker det är bra att svaret = har lämnats här i riksdagen. Jag betraktar beslutet som ett regeringsförslag Om åtgärder för att till riksdagen i dag. Jag är övertygad om att riksdagen kommer att ställa — trygga bilföretaget sig bakom förslaget när det kommer från regeringen. Matrecos utbygg Jag tackar än en gång för svaret. nadsplaner i Luleå
Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om vilka initiativ jag avser att ta för att trygga Matrecos utbyggnadsplaner i Luleå. Matreco Handels AB har bedrivit handelsverksamhet, huvudsakligen med bilar, sedan år 1957. Bolaget omsatte år 1975 35 milj.kr. Aktierna ägs direkt och indirekt av V/O Avtoexport i Sovjetunionen. Bolaget ansökte under år 1976 hos regeringen om tillstånd, enligt 1916 års lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m., att för handelsoch industrirörelse förvärva visst markområde i Luleå kommun. Regeringen har beslutat att lämna ansökningen utan bifall. Jag är naturligtvis angelägen om att medverka till att nya sysselsättningstillfällen kommer till stånd i Luleå. Av den anledningen har man inom industridepartementet undersökt andra möjligheter som grund för bolagets etablering än att Matreco förvärvar ifrågavarande mark. Denna undersökning är ännu inte avslutad. Det är av den anledningen för tidigt att yttra sig över om och var Matreco kommer att etablera sig.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är det allt svårare arbetsmarknadsläget i Norrbotten. Arbetslösheten berör samtliga kommuner i länet, des.k. fyrkantsoch malmfältskommunerna har dock drabbats hårdast. Bara Luleå kommun har under det senaste året tappat ca 500 arbetstillfällen inom metallbranschen. Ett sätt att beskriva arbetsmarknadssituationen är att jämföra utbud och efterfrågan. Vid månadsskiftet oktober-november fanns 17 arbetslösa på varje ledig plats i Norrbottens län jämfört med 4 i riket och 2 i Stockholm. Om det katastrofala sysselsättningsläge som nu seglar upp i vårt nord 161 ligaste län skall kunna lösas krävs snabba och kraftfulla åtgärder från regeringens sida. Eller, som statsrådet har uttryckt sig vid några tillfällen, det krävs extraordinära insatser. Hitintills har regeringen inte visat något intresse för sådana insatser. Min fråga ger exempel på en företagsetablering som kräver tillstånd från regeringens sida för att företaget skall kunna utvecklas och skapa fler arbetstillfällen. Regeringen har i stort bara passivt avvaktat utvecklingen, trots att denna etablering ger ca 70 byggnadsarbetare jobb i 18 månader och ett sextiotal nya jobb i företagets utvidgade verksamhet. Visserligen har regeringen inte gjort sig känd för att leva upp till alla vallöften om nya jobb, men ett minimikrav är väl ändå att man stöder de initiativ som tas i denna riktning från företagens sida, speciellt när det gäller ett län som har den högsta arbetslösheten i landet. Av svaret på frågan framgår att man undersöker andra möjligheter som grund för bolagets etablering och att denna undersökning ännu inte är avslutad. Men nog vore det väl på tiden att industridepartementets undersökning nu skulle vara avslutad, eftersom dessa planer offentliggjordes redan 1976. Det gäller ändå betydande insatser på sysselsättningens område för ett län och en kommun som synnerligen väl behöver sådana.
Herr talman! I fråga om de allmänna insatserna i Norrbotten vet Sten Ove Sundström mycket väl att det nu sker mycket stora och extraordinära insatser. I Norrbottensdelegationens regi görs en mycket omsorgsfull inventering av alla tänkbara projekt. Vi har många gånger tidigare i kammaren sagt att vi är beredda att stödja de seriösa projekt som kommer fram, eftersom sysselsättningsläget i Norrbotten är sådant som det är. Den speciella frågan om Matrecos etablering är i hög grad en fråga om relationerna mellan företaget och kommunen. Nu har kontakter tagits mellan Luleå kommun och företaget. Som det ser ut i dag kommer dessa kontakter att leda till en lösning av markfrågan och frågan om Matrecos etablering i Luleå.
Herr talman! Om detta bara hade varit en fråga för kommunen att lösa, är jag övertygad om att den hade varit löst för länge sedan. Men nu krävs i det här speciella fallet ett tillstånd från regeringen, och det är just detta som har varit problemet med denna etablering. Jag anser inte att regeringen har visat det intresse som man borde ha gjort, om man verkligen värnar om sysselsättningen i Norrbotten. Jag vill verkligen rekommendera industriministern att forcera den här undersökningen. Det handlar om många angelägna arbetstillfällen för vårt län.

180, och anförde: Herr talman! Thage Peterson har frågat mig när centern i regerings — Om infriande av ställning ämnar börja skapa de 400 000 nya jobb som partiet i valrörelsen = vallöfte om 400 000 1976 angett som mål för sysselsättningspolitiken i Sverige inför 1980-talet. — nya jobb Det torde vara väl känt för riksdagens ledamöter att regeringen sedan sitt tillträde hösten 1976 har vidtagit en lång serie åtgärder för att främja sysselsättningen. Exempelvis har inom näringspolitikens ram mycket betydande insatser gjorts för att långsiktigt trygga utvecklingen inom vissa industribranscher. Samtidigt har andra åtgärder vidtagits för att allmänt förbättra näringslivets arbetsvillkor. Eftersom de flesta av dessa åtgärder tidigare har behandlats av riksdagen finns inte anledning att nu upprepa vad de olika åtgärder som regeringen vidtagit innebär. Det är självfallet inte möjligt att bestämma sysselsättningseffekterna på lång och kort sikt av dessa insatser i ett närmare angivet antal arbetstillfällen. Nya arbetstillfällen skapas fortlöpande såväl inom näringslivet som inom offentliga verksamheter av olika slag. Antalet årligen nytillkommande arbetstillfällen inom industrin uppskattades i propositionen 1976:211 till 30 000-40 000. Det finns skäl att räkna med att antalet nya arbetstillfällen inom industrin under det senaste året varit lägre. Inom den offentliga sektorn har dock under senare år tillkommit ca 50 000 nya arbetstillfällen årligen. Samtidigt med att nya arbetstillfällen skapas bortfaller emellertid andra kontinuerligt, bl.a. till följd av rationaliseringar och strukturella förändringar. Efter en långvarig internationell lågkonjunktur och med stora strukturella problem inom betydande delar av näringslivet har sysselsättningsutvecklingen i vårt land under senare år varit svagare än normalt. I detta läge är det tyvärr så att de arbetstillfällen som trots allt fortlöpande nyskapas i många branscher inte förslår för att kompensera bortfallet. En nettoökning av arbetstillfällen har vi just nu endast inom vissa delar av näringslivet och den offentliga sektorn. Totalt sett har sålunda tillväxten av antalet arbetstillfällen avtagit eller stagnerat i stora delar av landet. Genom regeringens åtgärder för att stärka näringslivet har dock förutsättningar skapats för att trygg och varaktig sysselsättning på sikt skall kunna erbjudas allt fler arbetstagare. Målet att skapa arbete åt alla, vilket konkretiserats som 400 000 nya jobb, måste ligga fast som riktmärke för sysselsättningspolitiken.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Jag måste konstatera att vi hör en något resignerad och dämpad industriminister här i kväll. Det är inte mycket kvar av centerpartiets stolta vallöfte om 400 000 nya jobb, utan läser jag industriministerns svar 163 skulle jag vilja säga att reträtten är fullständig: vallöftet har nu blivit ett riktmärke. Bakgrunden till min fråga var centerns ogenerade vallöfte om 400 000 nya jobb. Många människor trodde säkerligen att centern menade allvar och hade en plan för hur löftet skulle förverkligas. Men som det skulle visa sig, i fråga om detta och andra centerlöften: det fanns inte en tillstymmelse till planering för hur de nya arbetstillfällena skulle skapas. Och industriministern bekräftar i kväll att det var ett tomt utslängt vallöfte. Om nu centern i alla fall menar allvar, herr Åsling, finns det ingenting som hindrar partiet att börja ordna de 400 000 nya jobben. Ni är ju i regeringsställning nu, centerpartiet har statsministerposten och industriministerposten. Och enligt partiledaren Fälldin skulle två tredjedelar av dessa 400 000 nya jobb ligga inom industrin — så det är ju bara att börja. Naturligtvis — det har vi markerat från den fackliga/politiska arbetarrörelsen — måste vi ha en hög målsättning när det gäller att ordna arbete åt alla, jobb åt kvinnor som vill ha sina rättmätiga möjligheter på arbetsmarknaden, jobb åt ungdomen. Alla ansträngningar måste till för att ordna nya jobb. Men då fordras det att man seriöst tar sig an dessa problem och skaffar fram redskap och framför allt en planering — och det är här min kritik mot centern kommer in. Från de socialdemokratiska talarstolarna kom under valrörelsen varningar just för svåra strukturkriser. Visade att Sverige skulle hamna i stora svårigheter — det gällde många branscher. Men de borgerliga lyssnade inte. Ja, så främmande och ointresserade var de borgerliga att de inte med ett enda ord berörda detta i sin regeringsförklaring. Det är kanske hårda ord att säga följande, men jag vill ändå notera det: Det var tragiskt för detta land, ja, närmast tragikomiskt att i oktober 1976, när hela västvärlden skakades av sysselsättningskriser, en regering tillträdde i Sverige som inte hade dessa problem klara för sig. Jag har två frågor till herr Åsling: Hade ni eller hade ni inte en plan för att realisera löftet om 400 000 nya jobb? Och varför fanns inte de 400 000 nya jobben med i er regeringsdeklaration?
Herr talman! Det är gammal skåpmat i argumentationsväg som Thage Peterson nu mobiliserar på nytt. Vi har haft den här debatten många gånger. Det mest näraliggande för mig att säga är: Ligger det verkligen så till att socialdemokratin är på väg bort från målsättningen arbete åt alla? Jag har ju i mitt svar angett att 400 000 nya jobb är ett sätt att konkretisera den målsättningen. Men jag lyckas aldrig få ansvariga socialdemokrater att ta ställning till om man alltjämt är kvar vid den målsättning som vi hade gemensam med socialdemokratin om arbete åt alla, och varför man tycks ifrågasätta den målsättningen.

Det var en intressant upplysning, Thage Peterson. Varför fanns då ingen planering i kanslihuset för denna svåra tid? Jag kan vitsorda att planeringen i det departement jag har ansvaret för var bristfällig. Det är nästan litet pikant att läsa intervjuboken med Olof Palme, där han hänvisar till utredningen om specialstålet såsom en beredskapsåtgärd från den gamla regeringen, den specialstålsutredning som jag tillkallade som ett av mina första ämbetsåligganden. Varför var man så tomhänt? Varför eftersatte man planeringen, när man så väl visste att vi stod inför svårigheter?
Herr talman! Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på två saker. För det första ville eller vågade inte industriministern svara på mina två frågor. Hade ni eller hade ni inte en plan för hur ni skulle realisera vallöftet om 400 000 jobb? Varför fanns inte detta vallöfte med i regeringsdeklarationen? För det andra använde herr Åsling uttrycket skåpmat. Det är en inställning och ett sätt att resonera som vittnar om kallhamrad okänslighet gentemot alla de tiotusentals människor som är arbetslösa och som söker arbete. Vad har herr Åsling mot bakgrund av centerns stolta deklarationer att säga till alla de ungdomar som är utan arbete, snart 50 000? Av de 400 000 nya jobb som ni lovade att ordna om ni vann valet, har det inte blivit någonting, herr Åsling. Tvärtom har det blivit färre jobb. Under er tid som industriminister från oktober 1976 till oktober 1977 har detta land förlorat 58 000 jobb i tillverkningsindustrin. Ert sätt att agera och resonera när det gäller just sysselsättningsoch näringspolitiken går stick i stäv mot det socialdemokratiska. För arbetarrörelsen är arbete den viktigaste frågan. Med den menar vi allvar. Då vill jag också säga till herr Åsling att sysselsättningsfrågan är inte lämpad för lurendrejeri. Under åren 1974-1976 lyckades vi i Sverige öka sysselsättningen med 200 000 nya jobb. Det var en enastående prestation med tanke på oljekrisen och den djupa internationella konjunktursvackan. Att vi lyckades berodde på den industripolitik vi förde under den tidigare industriministerns ledning. Jag vill ställa ytterligare två frågor till herr Åsling. Hur många jobb har den borgerliga regeringen ordnat? Hur många jobb hart.ex. regeringens bostadspolitik skapat inom byggmaterialindustrin?
Herr talman! I den riksplan som centern har framlagt bl.a. vid behandlingen här i kammaren av regionalpolitiken ligger också målsättningen arbete åt alla. Planen är ratificerad i fråga om ambitionsnivån när det gäller antalet sysselsättningstillfällen. Det vet Thage Peterson lika bra som jag. I regeringsdeklarationen och i regeringens allmänna arbete finns detta uttryckt i kravet på regional balans. En regional balans är meningslös, om man inte samtidigt lyckas få en utjämning till stånd av sysselsättningsfrekvensen. Den intressanta frågan är: Varför har socialdemokratin upphört att tala om arbete åt alla, som var det stora temat och där ni hade centerpartiets stöd? Varför nämner inte Thage Peterson den målsättningen längre? Skall vi resignera i så hög grad? Vi gör det inte. Det är därför vi satsar alla tillgängliga resurser och är beredda att ta också socialdemokraternas kritik om en underbalansering av budgeten. Det pikanta i det här sammanhanget är att man från socialdemokratins sida kritiserar oss, innan vi lagt fram budgetpropositionen, dels för att budgeten är underbalanserad, dels för att vi gör för litet för att säkra sysselsättningen, trots att de själva inte har några alternativ att komma med. Ni måste bestämma er i det här sammanhanget liksom ni måste bestämma er beträffande målsättningen arbete åt alla.
Herr talman! Herr Åsling talade om skåpmat för en stund sedan och så drar han fram centerns punkterade riksplan och talar om att den i sig själv skapar jobb. Jag konstaterar ett par ting i det svar som en dämpad och resignerad industriminister i kväll lämnat. För det första fanns det alltså ingen plan bakom det stolta vallöftet. Det var därför ni inte kunde ta med det i regeringsdeklarationen. För det andra konstaterar jag att ni icke kunde ta med detta vallöfte i regeringsdeklarationen därför att de båda andra regeringspartierna inte ville stå bakom centerlöftet om 400 000 nya jobb. Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag hör industriministern tala om att socialdemokratin och den fackliga rörelsen skulle ha uppgivit kravet på arbete åt alla. Vi har i denna kammare till herr Åsling sagt att sysselsättning är arbetarrörelsens viktigaste fråga och kommer så att förbli. Men jag såg, herr Åsling, i detta svar och i era kompletteringssvar att ni är på defensiven just när det gäller frågan om arbete åt alla. Det är regeringen som är på defensiven. Sysselsättningen inom industrin har ju minskat under ert år i regeringsställning. Det är vad det är fråga om. Er politik har icke varit särskilt gagnerik när det gäller att ordna de 400 000 nya jobben. Hade den varit gagnerik hade ni lagt fram några förslag, men dem har vi inte fått se, herr Åsling.
Herr talman! Det var märkligt att inte Thage Peterson sett våra förslag. Det kommer fortlöpande på kammarens bord förslag om branschprogram, industripolitiska åtgärder som maximalt anstränger våra ekonomiska resurser. De programmen är ägnade att säkra näringslivets fortbestånd och utveckling. Hela denna debatt, Thage Peterson, är fullständigt meningslös och abstrakt om man inte i bakgrunden ser vårt aktuella konjunkturläge. Här gäller att lägga en grund för framtida expansion, och det är det vi håller på med nu. Det var det ni försummade. Det anmärkningsvärda i kvällens debatt är ju Thage Peterson säger att socialdemokraterna från talartribunerna varnade för vilket allvarligt läge svenskt näringsliv befann sig i. Men man hade inte gjort någonting för att skapa bättre förhållanden. Det är vi som håller på att lägga den fasta grund som också gör det möjligt att framemot 1980-talet realisera målsättningen arbete åt alla. Väkommen med i det arbetet, Thage Peterson.
Herr talman! Det är herr Åsling som gör den här debatten mer och mer underlig. En debatt som gäller sysselsättning åt ungdomar, kvinnor och alla som saknar jobb ute över hela Sveriges land blir aldrig meningslös, herr Åsling. Om herr Åsling och regeringen tycker det får det stå för regeringens räkning. Jag skall vara ofin och påminna herr Åsling om en annan sak. För ett par veckor sedan såg jag herr Åsling i TV. Herr Åsling förekommer av olika anledningar i TV ganska ofta. Det var ett program om malmfälten och Norrbotten. I Stockholm satt herr Åsling och representerade regeringen, i studion i Kiruna satt malmarbetarna. Det gavs från den regeringen icke ett besked, inte ett löfte, till människorna i Norrbotten att man skulle anstränga sig för att ordna nya jobb och garantera trygghet och sysselsättning. Någon mer defensiv inställning än den som kungjordes den kvällen har vi icke sett hos en representant för Sveriges regering. Då kom Åslingdoktrinen nr 2: Norrbottningarna får själva klara sina problem. Jag förstår om herr Åsling känner sig besvärad över att det just är socialdemokratin som har gruvprogrammet och programmet för Norrbotten, men likväl sitter herr Åsling som industriminister, och jag ställer frågan: Fanns det inte hos herr Åsling den kvällen någon tanke att lägga någon liten del av de 400 000 jobben i Norrbotten? Ni har ju regeringsmakten. Ni hade då möjligheterna. Fanns det inte någon tanke på att binda samman vallöftet med sysselsättningssituationen i Norrbotten, herr Åsling? upprätthålla sysselsättningen i Fagerstaregionen
Herr talman! Olle Göransson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga omedelbara åtgärder för att upprätthålla sysselsättningen i Fagerstaregionen. Fagerstaregionen har, som Olle Göransson framhåller, ett ensidigt näringsliv med stor koncentration till enstaka branscher och företag. Specialstålindustrin och gruvindustrin har avgörande betydelse för sysselsättningen i regionen. I regeringens riktlinjer för regionalpolitiken i Västmanlands län har länsstyrelsens prioritering av Fagerstaregionen betonats. Regeringen har nyligen lagt fram förslag til! åtgärder för att underlätta strukturomvandlingen inom specialstålindustrin i syfte att stärka branschens konkurrenskraft och därmed långsiktigt öka tryggheten i sysselsättningen. Men trots dessa åtgärder torde en minskad sysselsättning inom branschen bli ofrånkomlig. Det är emellertid enligt min mening ännu för tidigt att säga något om sysselsättningsutvecklingen vid enskilda stålverk. Enligt regeringens förslag ankommer det på delegationen för specialstålindustrin och stålgjuterierna att ta en aktiv del i strukturomvandlingen inom dessa branscher. Delegationen skall hålla en nära kontakt med stålortsgruppen som biträder mig vid handläggning av frågor rörande stålindustrin. I detta sammanhang vill jag nämna att en arbetsgrupp knuten till stålortsgruppen studerar frågor kring specialstålverkens ämnesförsörjning och de vidare konsekvenserna för de mellansvenska gruvorna. Gruppen studerar olika utvecklingsalternativ, och jag vill understryka behovet av övergripande bedömningar innan enskilda beslut fattas. En hög beredskap finns för att möta sysselsättningsproblem i samband med strukturomvandlingen inom bl.a. stålindustrin. Regeringen har uppdragit åt länsstyrelserna i berörda län att bilda särskilda grupper för att samordna insatserna på länsnivå och arbeta fram åtgärdsförslag. Inom regeringskansliet har tillsatts en särskild arbetsgrupp för att dels utarbeta egna åtgärdsförslag, dels se till att länsstyrelsernas förslag ges en snabb behandling. Hela den medelsarsenal som står till förfogande på de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska områdena kommer att utnyttjas för att lösa sysselsättningsproblemen.

Herr talman! Utan att närmare hänvisa till den tidigare debatten vill jag påpeka att man i det här konjunkturläget knappast kan så resignera att man inte fortfarande skall uppehålla målsättningen om regional balans, och utjämning i sysselsättningskvoter är självklart ett primärt mål för det fortsatta arbetet. Vad vi nu måste inrikta oss på är att i socialt acceptabla former klara den strukturförändring som är ofrånkomlig,t.ex. i specialstålbranschen.

De 700 miljonerna i specialstålpropositionen är ju en marginell finansiering som skall initiera också företagens ordinarie kreditgivare att hjälpa till i den strukturförändring som sker. Det är ett speciellt riskkapital som här skall tillhandahållas. De 4 miljarder socialdemokratin föreslagit i strukturfonden förslår inte på långa vägar till det politiska arbete vi nu bedriver. Ur den synpunkten innebär inte strukturfonden en lösning av de problem som nu existerar.

Herr talman! Då det gäller det sista Olle Göransson sade vill jag vitsorda vår uppriktiga vilja att biträda företagen, facket, kommunen och länsmyndigheterna i det arbete som här förestår för att trygga sysselsättningen och skaffa alternativa sysselsättningstillfällen som kan bli erforderliga i den strukturella förändring som förestår. Det vill jag skall vara klart fastslaget. När Olle Göransson jämställer 700 miljoner i specialstålspropositionen med strukturfondens 4 miljarder, så måste det föreligga ett missförstånd. Jag visste inte att de 4 miljarderna i strukturfonden var specialdestine rade till specialstål. Jag trodde det gällde alla de industripolitiska Nr 44 insatserna, och det framgår ju av socialdemokratins motioner att så är fallet. Vi är beredda att satsa allt vad man kan mobilisera inom ramen förden I budget, som vi nu arbetar med, för de industripolitiska insatserna. Det är, . Om åtgärder för att Olle Göransson, väsentligt mycket mer än de 700 miljonerna, och det är — upprätthålla sett i ett längre perspektiv också väsentligt mer än strukturfondens 4 = sysselsättningen i miljarder, som enligt min uppfattning innebär ett olyckligt sätt att binda — Lessebo resurserna. Här måste alla tillgängliga resurser användas för de industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Herr talman! Bengt Fagerlund har frågat mig dels vad jag avser att göra för att kravet på företags sociala ansvar skall uppfyllas, och dels om regeringen planerar att påverka företag, som dominerar en ort, att skaffa fram ersättningsindustri, så att sysselsättningen kan upprätthållas i bruksorterna. Ett flertal av de företag som ensamma dominerar sysselsättningen på en ort är föremål för det fortlöpande samråd som är reglerat i ett särskilt avtal mellan Sveriges industriförbund och regeringen, det s.k. etableringssamrådet. Genom detta samråd håller jag mig och regeringen informerad om de stora företagens planer. Inom ramen för etableringsdelegationens arbete undersöks, vid nedläggning eller inskränkning av verksamheten på en ort, möjligheterna att finna ersättningssysselsättning inom koncernen i fråga, eller då detta inte är möjligt genom annat 171 företag. Någon formaliserad väg för motsvarande samråd med de mindre och medelstora företagen finns inte, men all handläggning av ärenden inom ramen för t.ex. lokaliseringsstödet går ut på att i görligaste mån förhindra inskränkningar av verksamhet och att stödja nyetableringar. Detta kan efter regeringens prövning även ske utanför stödområdet i orter som drabbas av nedläggningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern Åsling för svaret, som väl får uppfattas gälla min andra fråga. Min första fråga, om företagens sociala ansvar, anser jag icke att herr Åsling på något sätt berört i sitt svar. Jag tror att det är viktigt att redogöra för bakgrunden. Södra Skogsägarna AB köpte Klippankoncernen och i den ingick industrierna i Lessebo. Där finns ett pappersbruk och ett sågverk. Nu har man inlett förhandlingar om ett nedläggande av sågverket. Man skyller på råvarubrist. Skogen i Kronobergs län ägs till 80 96 av enskilda. Enligt uppgift är tillväxten i Kronobergs län 3 miljoner kubikmeter om året, medan avverkningen f. n. endast uppgår till 1,8 miljoner kubikmeter. Varför, kan man fråga sig. Planerar nu regeringen mot bakgrunden av dessa siffror någon form av avverkningsplikt för att man skall kunna trygga jobben inom industrin? En arbetare vid Lessebo, Gunnar Johansson, säger följande: ”Mina föräldrar och deras föräldrar har jobbat här i 100 år. De fyrtiofyra tusen bönderna som äger Södra Skogsägarna måste väl visa lite moral. För fjorton månader sedan köpte Södra Skogsägarna Klippan, 34 000 hektar skog till ett ofantligt värde. Nu vill de sparka oss anställda och behålla skogen. Det tyder på djävligt dålig moral.” Så långt Gunnar Johansson. Låt mig säga att han uttrycker den känsla som en brukspojke har när jobbet försvinner på orten. Hans släkt har i generationer byggt upp företaget. Det är hans jobb, hans arbetsplats, icke brukets. Han har samma känsla för det som bonden har för sin torva. Det är därför jag tycker man bör kräva ett socialt ansvar, och jag upprepar min fråga: Hur kan man få dessa företag att ta sitt sociala ansvar? När det gäller åtgärder nänvisar Nils Åsling till avtalet. Jag har inte kunnat kontrollera om det gäller även Södra Skogsägarna, eftersom det dock är ett stort företag. Jag tar för givet att han måste placera in det här. Det är verkligen viktigt att industriministern suger tag i Södra Skogsägarna och ser till att de skaffar ersättningsindustri i Lessebo. Det gäller här det typiska brukssamhället, där man genom naturlig avgång har minskat sysselsättningen för pappersbruket och nu tänker lägga ned företaget. Det har diskuterats om de 400 000 nya jobben. Låt mig säga — och det har jag framhållit tidigare i dag — att om man skall kunna uppnå det målet, som vi är överens om men som kanske inte räcker, till årsskiftet 1982-1983 gäller det, Nils Åsling, att skaffa 200 nya jobb varje dag under den tiden. Vi behöver bara ha en dags arbete i Lessebo för att klara det här. Vilka åtgärder tänker Nils Åsling vidta?
Herr talman! Jag hoppas att Bengt Fagerlund är väl medveten om att skogsutredningen är i slutfasen av sitt arbete och att den kommer med ett betänkande som skall remissbehandlas. Försörjningen med råvaror till skogsindustrin är där en central fråga. Tidigare har jag här i kammaren meddelat att vi i industridepartementet under 1978 kommer att arbeta med ett näringspolitiskt program för skogsindustrin. I det sammanhanget kommer även de frågor som Bengt Fagerlund aktualiserat med anledning av situationen i Lessebo upp till behandling. När det gäller den aktuella situationen i Lessebo är det för min del för tidigt att kommentera denna, eftersom den är föremål för överväganden på olika nivåer. Jag har därför ingen anledning att föregripa resultatet av dessa förhandlingar. Tidigare har jag klart deklarerat min uppfattning att företagen har ett socialt ansvar inom ramen för sina ekonomiska resurser. Jag förmodar att Bengt Fagerlund är väl underrättad om skogsföretagens aktuella likvida situation och att de reella möjligheterna till expansion inom skogsindustrin i dag tyvärr är begränsade. Det hoppas jag att Bengt Fagerlund är medveten om, därför att om det skall vara någon idé med denna debatt måste man ha en realistisk utgångspunkt. Jag vill till sist säga att Södra Skogsägarna numera innefattas i det etableringssamråd som departementet har bildat.
Herr talman! Det är verkligen bra om det kommer fram ett program för skogsindustrin och där inte tyngdpunkten läggs vid enskilda skogsägares eventuella vinstintressen utan på att vi får en skogspolitik som säkrar jobben för de anställda inom industrin — det kan gälla massa, papper eller sågverk. I svaret till Thage Peterson sade Nils Åsling följande: ”Genom regeringens åtgärder för att stärka näringslivet har dock förutsättningar skapats för att trygg och varaktig sysselsättning på sikt skall kunna erbjudas allt fler arbetstagare.” Skall Nils Åsling leva upp till detta som han nu säger i svaret till Thage Peterson, eller blir det bara ett slagord? Se till att jobben säkras i de gamla brukssamhällena! Se till att den trygghet som det talas om blir en realitet för jobbarna och inte bara vackra ord! Det hjälper inte att man säger att företagen har socialt ansvar, man måste också ha påtryckningsmedel för att de verkligen skall ta det sociala ansvaret.
Herr talman! Jag hoppas Bengt Fagerlund ändå är så mycket realist att han inser att kraven på företagen måste hållas inom den ram som bokslutet medger, dvs. inom den ram som de ekonomiska möjligheterna för företagen medger. Annars riskerar man att även de befintliga jobben och de utvecklingsdugliga enheterna äventyras, och det är väl inte Bengt Fagerlund ute efter, hoppas jag. När det gäller utvecklingen av skogsindustrin kan jag försäkra Bengt Fagerlund om att vi är beredda att hjälpa till så att de företag som i den här konjunkturen har problem med att klara likviditeten också skall kunna överleva, och att —t.ex. när det gäller Södra Skogsägarna —- genomföra de utvecklingsprogram man har åtagit sig och som vi alla har stort intresse av. Till sist vill jag säga att ansvaret för sysselsättningen har naturligtvis regeringen. Men det har också facket, företaget, kommunen och alla inblandade. De har i dag all anledning att samverka för att lösa de mycket allvarliga strukturoch sysselsättningsproblem som vi nu möter i svensk näringsliv — även i skogsindustrin.
Herr talman! Det är klart att man måste hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Men här köptes 34 000 hektar skog för 14 månader sedan. Värdet av den skogen är säkert med de priser som nu betalas mellan 300 och 350 milj.kr. Nog bör man då ha möjligheter att ta socialt ansvar.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig vilka åtgärder regeringen överväger med anledning av varslad industriavveckling i Vilhelmina. Sysselsättningssituationen i Vilhelmina är sedan många år besvärlig. Kommunen är i länsplaneringen speciellt prioriterad. Jag instämmer helt i länsstyrelsens bedömning att särskilda insatser behövs i Vilhelmina. Eftersom kommunen därtill ligger i det inre stödområdet kan varje seriöst stödberättigat projekt påräkna ett så inom givna regler generöst lokaliseringsstöd, som i det enskilda fallet kan vara påkallat för att åstadkomma nya sysselsättningstillfällen. Med hänvisning till mitt svar på Bengt Fagerlunds fråga vill jag betona att Vilhelmina tillhör de orter som prioriteras i de nämnda organens arbete.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, men innehållet i detsamma utgjorde inget svar på min fråga. Jag återkommer till detta. Bland de numera dagliga rapporterna om företagsnedläggningar och avskedanden kan det tyckas att ett varsel om nedläggning av en mekanisk industri i Vilhelmina, som gör 46 personer utan jobb, är ett obetydligt ärende. Men att bli utan jobb i Vilhelmina i dag innebär att man hamnar i en arbetslöshetskö, där det redan i oktober stod 359 människor anmälda, direkt redo att gå ut i jobb, om bara något arbete fanns att erbjuda. Vilhelmina är redan före varslet vid Nordkugg hårt drabbat av arbetslöshet. I jämförelse med i fjol samma tid har antalet arbetslösa vilhelminabor ökat med drygt 100 eller med 40 96. Vilhelmina har en arbetslöshet före Nogkuggvarslet som är tre gånger så hög som arbetslösheten i riket och dubbelt så hög som arbetslösheten för skogslänen i stort. För Vilhelmina kommun betyder en nedläggning av Nordkugg en minskning av sysselsättningen i kommunen räknat i procent motsvarande ett bortfall av 250-300 jobb, om det hade gällt Umeå, och mer än 1 000 jobb om det hade gällt Göteborg. Vilhelmina var fram till 1970 talets början en av landets industrisvagaste kommuner. Så kom en uppgång med besluten om gruvbrytning i Stekenjokk och om lokalisering av en plastindustri till Vilhelmina. Men trots dessa satsningar är andelen industrisysselsatta i Vilhelmina exceptionellt låg, den lägsta bland regionscentra i landet. Kommunens skattekraft är också bara 75 26 av medelskattekraften i landet. När det gäller det nu aktuella varslet om nedläggning av Nordkugg kommer detta som ett mycket hårt slag för en hårt drabbad kommun. Särskilt stor är besvikelsen över att nedläggningen innebär en centralisering av verksamheten till Liatorp. I Vilhelmina finns nämligen en orderstock som garanterar jobb för minst 20 anställda under hela 1978, men dessa jobb vill företagets ledning centralisera till företagets huvudfabrik och lägga ned fabriken i Vilhelmina. Jag vet att centern tidigare sagt att sådana centraliseringar av jobb som den här är aktuella och sådan utarmning av sysselsättningen i Norrlands inland skulle förhindras. I dag är centerpartisten Nils Åsling industriminister med makt att ingripa. Men jag måste säga att ett mera urvattnat svar på vilhelminabornas förhoppningar om att ingripande från regeringens sida har jag aldrig varit med om. Att få beskedet att sysselsättningssituationen är besvärlig, att Vilhelmina tillhör det inre stödområdet, är något som jag inte frågat om. Jag frågade om industriministern planerade några åtgärder för att råda bot på den mycket allvarliga situationen i Vilhelmina.
Herr talman! Jag vill påpeka för Arne Nygren att förhandlingar har bedrivits mellan parterna, mellan Polarvagnen och Nordkugg. Trots att man från samhällets sida är beredd att hjälpa till med finansieringen har dessa förhandlingar tyvärr inte givit något resultat. Jag beklagar detta, liksom jag beklagar och gärna tar avstånd från den centralisering av produktionen som det här är fråga om. Men därmed har också samhällets möjligheter att inskrida i enskilda företags relationer och kommersiella förhandlingar uttömts. Vi har inga möjligheter att föreskriva att ett företag skall bli kvar på en ort, om man nu från företagets sida gör kommersiella dispositioner som visar att man måste flytta. Vad som är det väsentliga när det gäller Vilhelmina — och jag känner väl till situationen där — är att man från samhällets sida, från regeringen men också från kommunen och de regionala myndigheterna, verkligen tar sig samman och gör vad man kan för att prestera alternativa sysselsättningstillfällen. Tyvärr är det läge vi nu befinner oss i sådant att viljan till nyetablering av skilda skäl, som Arne Nygren väl känner till, inte är vad den borde vara. Det har visserligen skett en utvidgning av ett företag, Vilhelmina Industri AB, som har fått lokaliseringsstöd, men den är i sammanhanget ganska ringa. Jag vill betona hur angeläget vi från regeringens sida anser det vara att man nu tar nya, friska tag föratt öka sysselsättningen i Vilhelmina.
Herr talman! Jag hade inte begärt att man här från regeringens sida skulle ha något klart lokaliseringsprojekt för Vilhelmina. Jag begär inte ett enda av de utlovade 400 000 nya jobben, jag begär bara en aktivitet från industriministern för att försöka rädda några av de 46 jobb som var aktuella i min fråga. Får jag till detta lägga ett besked, herr industriminister, som är dagsfärskt. I dag har ytterligare ett Vilhelminaföretag varslat om avskedande av samtliga sina anställda därför att företaget går i konkurs. Det gör att siffran i min fråga — om varsel för 46 anställda — nu har vuxit. Det är nära 70 anställda i Vilhelmina som är i akut behov av insatser från samhällets sida. Nu säger industriministern att regeringen har ingen makt att ingripa. Det är en uppgivenhet som verkligen förvånar mig. Hur många gånger har inte centerpartister i denna kammare anklagat den socialdemokratiska regeringen för att man inte agerade i enskilda fall! Vi har i Västerbotten haft många exempel på att man från den socialdemokratiska regeringens sida aktivt agerat när vi har haft industriproblem, att man har räddat jobben och sysselsättningen. Det var någonting av det som jag hade hoppats att industriministern skulle ha kunna trösta vilhelminaborna och Vilhelmina kommun med i dag.

Om vi skall ha en realistisk debatt — men det kanske inte Arne Nygren är ute efter = så bör man nog ha med denna bakgrund. Annars blir det bara en lek med ord. Om regeringsåtgär Orsaken till att vi nu har en industrikris, som också drabbar Vilhelmina, — der med anledning är ju åratal av försummelser från den gamla regeringens sida när det = av varslad industri gäller den ekonomiska politiken här i landet och när det gäller den obe = nedläggning i fintliga näringspolitiska beredskapen. Nu slår de underlåtenhetssynderna = Vilhelmina med förfärande kraft, och speciellt i orter som Vilhelmina, som har ett alltför ensidigt näringsliv. Vi är beredda att rätta till detta med energiskt arbete, med att satsa alla de resurser som är möjliga. I etableringssamrådet har vi också med orter som Vilhelmina för att dit försöka styra den expansion som kan komma när konjunkturen nu vänder. Men det för utsätter, Arne Nygren, en ny attityd också från de lokala företrädarna, som måste vara beredda att inte bara ägna sig åt ensidig kverulans utan också medverka och spela med konstruktivt i arbetet på att skapa sys selsättning och utveckla sysselsättningen i orter som Vilhelmina.
Herr talman! Industriministern medgav för en stund sedan att han fördömde den planerade centraliseringen av jobb. Här är det fråga om en industri som finns på platsen. Man har jobb garanterade för halva arbetsstyrkan hela 1978 och kan naturligtvis få mycket under året. Men företaget säger bara att detta centraliserar vi söderut. Då frågar jag: Vad blev det av centerns fagra resonemang en gång i tiden om att sådant skulle man förhindra? Nu har man makten, och här står den främste företrädaren för industrifrågor i den borgerliga regeringen upp och säger: Vi kan ingenting göra. Herr Åsling begär en annan attityd från de lokala företrädarna. Kommunala företrädare för Vilhelmina har energiskt och målmedvetet arbetat för att försöka lyfta kommunen ur den besvärliga industrialiseringsproblematik som man haft under lång tid. Man har arbetat energiskt och känt ett stöd från regeringen tidigare. I dag känner man det inte.

Herr talman! Det är framför allt två förhållanden som nödvändiggör en ökad satsning på den kommunala vuxenskolan.

Det är framför allt en fråga om att kompensera de vuxna ur arbetarklassen, eftersom de alltid har varit och alltjämt är diskriminerade i utbildningsavseende. Av människor som arbetar och är i åldern 20-64 år har ca 70 96 endast sjuårig folkskola. Vad som främst kännetecknar dessa ”kortutbildades” situation på arbetsmarknaden är att de är lågavlönade med vidhängande dåliga arbetsoch bostadsförhållanden. Utan att den studiesociala situationen inom utbildningen förändras är det troligt att den kommunala vuxenutbildningen aldrig når gruppen kortutbildade med låg studiemotivation, trots att det är i just denna grupp som satsningen på vuxenutbildningen måste ske, om utbildningsklyftorna i vårt samhälle skall kunna överbryggas. Dessa människor har i dag ingen möjlighet att spara till studier, och de studiemedel som de får motsvarar på intet sätt det inkomstbortfall som blir följden när man vuxenstuderar. Vi menar att rätten att studera skall vara allmän och att ingen skall tvingas avstå från studier på grund av dålig ekonomi. Vpk har länge kämpat för att nuvarande ekonomiska spärrar för att studera skall avskaffas genom att man inför studielön för alla över 16 år. I utbildningsutskottets betänkande 1975 78:36. I detta betänkande heter det: ”Enligt utskottets mening är det angeläget att SVUX:s förslag bereds skyndsamt. Målet för beredningsarbetet bör vara att en proposition om förstärkning av den kommunala vuxenutbildningen på grundval av SVUX:s förslag skall läggas fram för riksdagen hösten 1977.” I propositionen 36 behandlas vissa förslag som lagts fram av kommittén för studiestöd åt vuxna, SVUX. Regeringens förslag innebär dock att endast några delar av SVUX förslag behandlas. Den av utredningen föreslagna målsättningen att tillgodose de kortutbildades situation kan inte anses beaktad genom regeringens proposition, då flera av förslagen snarare kommer att innebära allvarliga försämringar för de studerande vid den kommunala vuxenutbildningen. Förslagen i propositionen innebär inte heller att den sociala snedrekryteringen kommer att brytas. För att förbättra situationen för de vuxenstuderande och motverka den social snedrekryteringen krävs en rad åtgärder såväl studiesocialt som studiedomokratiskt och studiepedagogiskt. Detta har också förts fram vid skilda tillfällen såväl av Samarbetsorganisationen för de vuxenstuderande som av LO och TCO. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att propositionen avslås och hemställer om att en ny proposition baserad på SVUX förslag snarast föreläggs riksdagen. Trots att utbyggnaden och utvecklingen av den kommunala vuxenutbildningen har gått snabbt framåt under en tioårsperiod, framstår också inom denna utbildningsform snedrekryteringen mycket klart. Utbildningen har nästan helt misslyckats med att nå de kortutbildade med låg studiemotivation. Som jag sade tidigare är det just den gruppen som man med denna reform avsåg att nå för att kunna minska de utbildningsklyftor som vi har i samhället. Dagens kommunala vuxenutbildning är inte uppbyggd för de kortutbildade. Den utgår inte heller från deras situation. Det visar bl.a. den mycket höga andel som slutar studera vid Komvux innan utbildningen avslutats. Ett av skälen härtill är att undervisningen inte utgår från de kort utbildades krav utan är upplagd på samma sätt som skolan i övrigt, vilket innebär att praktiskt arbete missgynnas och att undervisningsformen gynnar dem som passivt lärt sig att ta emot teoretiska kunskaper, att individualism och konkurrenstänkande får ersätta solidaritet och kollektivitet. Rätten till utbildning urholkas av en stor brist på bra barnstugeplatser. För många kortutbildade, i första hand kvinnorna, är detta det främsta hindret för att kunna påbörja eller fortsätta en påbörjad vuxenutbildning. Inom vuxenutbildningen skall ungdomsskolans läroplaner genomföras på i vissa fall hälften till en tredjedel av den undervisningstid som ungdomsskolan förfogar över. Skälet härtill har angetts vara att de vuxna studerande har större erfarenheter. Samtidigt är klasserna inom vuxenutbildningen i dag mycket heterogena, och många elever är, som jag sade förut, studieovana. Detta kräver förstås sammantaget mycket mer tid. Vidare är studierådgivningen försummad. Ett kraftigt påslag behövs alltså i timplanerna. Dessutom behövs det ökade resurser för studierådgivning. I propositionen föreslås att antalet undervisningstimmar skall minskas med 20 96, om antalet elever stadigvarande sjunker från tolv till lägst åtta. Liknande regler föreslås gälla för de kurser som får startas med lägre antal deltagare. Detta förslag kan få mycket negativa effekter för de studerande, eftersom studiestödet är avhängigt av antalet studietimmar. Att hänvisa eleverna till korrespondensundervisning i Härnösand och Norrköping visar stor brist på förståelse för de vuxenstuderandes studiesituation. Också för de anställda vid skolorna kan detta förslag givetvis få negativa effekter, eftersom det t.ex. leder till osäkerhet om hur många undervisningstimmar en enskild lärare kommer att ha just inom den kommunala vuxenutbildningen. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i stället att det skall finnas möjlighet att fortsätta en kurs med oförändrat timantal även om elevgruppen minskar till åtta. Vidare att schablontillägget höjs i enlighet med SVUX förslag. Vi menar också att schablontillägget bör få användas vid en minskning av timantalet i de fall där en reducering måste ske. I propositionen föreslås vidare att linjeoch ämneskonstruktionen förändras och att man genomför en försöksverksamhet med etappindelning. En sådan etappindelning kan givetvis ha positiva effekter, men som förslaget nu har utformats kommer de negativa följderna klart att överväga. Förslaget innebär att timantalet i vissa fall reduceras. Vidare kommer propositionens förslag, att varje etapp skall betraktas som en ny kurs, att få förödande konsekvenser för eleverna. Om avgången från en kurs är stor innebär detta att en studerande kan få vänta flera terminer med att slutföra en kurs. Detta får förstås särskilt allvarliga följder i glesbygdskommunerna. Förslaget att göra varje etapp till en ny kurs innebär också att antalet kurser minskar och medför givetvis en styrning mot större grupper. Vpk anser att etapperna i ett ämne skall betraktas som en odelbar kurs. Propositionen går också emot de s.k. förberedande etapperna i svenska, matematik och engelska, de s.k. O-etapperna, liksom särskilda gymnasieföreberedande etapper. Dessa kurser finns i dag och möjligheten att genomgå dem bör finnas kvar, trots att det finns motsvarande möjligheter inom folkbildningsverksamheten. Detta är särskilt viktigt när man har målsättningen att nå de kortutbildade. I propositionen anges vidare att betyg skall ges efter varje etapp. Vpk anser, i likhet med vad som bör gälla inom grundoch gymnasieskolan i övrigt, att betygen skall avskaffas eftersom de innebär att den individuella konkurrensen får ersätta kollektivitet, samarbete och solidaritet, den målsättning som det talas om i andra sammanhang. Herr talman! Utskottet avstyrker vpk-motionerna och bidrar på så sätt till att försämra situationen både för de vuxenstuderande och för lärarna i den kommunala vuxenutbildningen. Jag yrkar bifall till motionerna 951 och 105.

Herr talman! Den kommunala vuxenutbildningen har blivit föremål för debatt under det senaste halvåret. Debatten har främst gällt gränsdragningsfrågorna i förhållande till folkbildningen och har i hög grad föranletts av den debattskrift som folkbildningsutredningen enligt sina direktiv kom med i somras. Men debatten om den kommunala vuxenutbildningen är äldre.

Jag behöver inte gå in på vuxenutbildningens värde. Det har inte rått något tvivel om betydelsen av den kommunala vuxenutbildningen. Detta har senast understrukits av statsminister Fälldin: ”För att klarare markera den kommunala vuxenutbildningens roll i det framtida utbildningssamhället kommer regeringen att inom kort tillsätta en särskild utredning”, hette det i ett anförande av honom vid Studieförbundet Vuxenskolans 10-årsjubileum nyligen. Det är en klar markering av den kommunala vuxenutbildningens roll. Vad det gäller är att göra utbildningsformen så bra som möjligt för att motsvara de behov som finns, och att se till att de satsningar som görs ger bästa möjliga resultat för den enskilde och för samhället. Propositionen är som det har påpekats här i debatten ett svar på riksdagens begäran 1976 om en skyndsam beredning av de förslag till förstärkning av den kommunala vuxenutbildningen som SVUX lagt fram. Låt mig erkänna att det är med beklagande som jag finner att satsningen inte kunnat bli större. Jag förmodar att vi litet till mans kan instämma i det beklagandet. Men mot bakgrunden av det ekonomiska läge som vi befinner oss i är det glädjande att i alla fall vissa förändringar har kunnat aviseras. Målet som det formuleras i propositionen är att alla vuxna oberoende av bostadsort skall ha tillgång till kurser i ämnen som krävs för behörighet till högskoleutbildning. Vidare måste det finnas möjligheter för alla vuxna att få förberedande utbildning på grundskolenivå. Detta gör det, som statsrådet Wikström säger, nödvändigt att försöka komma till rätta med den regionala obalansen i kursutbudet. De nya resurserna som tillförs är inte stora. Men där finns en förstärkning av skolledarresurserna, avsedd att sättas in i vissa kommuner där det är nödvändigt. Där finns en permanentning av de för 1976 78 gällande bestämmelserna om att i vissa fall kurser får starta med lägre deltagarantal än normalt. För att kunna tillvarata de resurser som ställs till förfogande och för att kunna nå närmare målet att ge alla vuxna, oberoende av bostadsort, tillgång till den utbildning de behöver, trycker propositionen starkt på behovet av samverkan inom vuxenutbildningen. Det gäller att ta till vara de möjligheter som finns till samverkan i själva utbildningen, mellan olika vuxenutbildningsformer och kring den uppsökande verksamheten. Det är också därför som de möjligheter bör tas till vara som ges vid den etappindelning gällande vissa kurser som föreslås av skolöverstyrelsen och av regeringen. Utskottet anser att den föreslagna försöksverksamheten på området bör kunna godtas. Resultatet av denna försöksverksamhet bör sedan kunna utvärderas i samband med det framtida utredningsarbetet. I propositionen aviseras också en samlad översyn genom en särskild utredning av den kommunala vuxenutbildningen. Jag har tidigare haft anledning att påpeka att den kontinuerliga uppföljningen av olika skolformer tid efter annan måste kompletteras med mera genomgripande översyner. Efter en tioårig verksamhet bör erfarenheterna inom kommunal vuxenutbildning utvärderas, inte minst mot bakgrunden av förändringar också inom andra delar av utbildningsverksamheten. Statsrådet erinrar i propositionen om att vissa områden redan är föremål för översyn. Det gäller gränsdragningsoch samverkansfrågor. De frågorna är nog så viktiga, men de vetter utåt, mot andra områden. Nu är det de centrala frågeställningarna som är aktuella. Jag tror att en sådan översyn är nödvändig. Det gäller att försöka ta reda på hur utbildningen lyckats -— eller inte lyckats — fylla sina uppgifter i förhållande till de mål som fastställts. Det gäller att i fråga om organisation och innehåll motsvara vuxna människors behov, att ge dem möjligheter att inhämta brister i ungdomsutbildningen och fylla en uppgift i samhället. Det gäller att ta till vara vuxna människors förutsättningar. Jag skulle för min del gärna vilja understryka behovet av en inriktning också på läroplaner och läromedel, på metodik, på kompetensoch betygsfrågor, som spelar en central roll. Utskottets betänkande är enhälligt. I debatten har Inga Lantz nyss yrkat bifall till de båda vpk-motionerna. Jag kan hålla med om — och Nr 45 jag har redan sagt det —- att det finns behov av ytterligare satsningar Fredagen den både när det gäller själva undervisningen och när det gäller möjligheterna 9 december 1977 att delta i undervisningen. Men det är nog så att vi måste ta det i den takt vi orkar med, beroende på de ekonomiska förutsättningar som sam — Kommunal hället har. vuxenutbildning Vuxenanpassningen måste, såvitt jag förstår, i hög grad tas upp i den aviserade utredningen. När det gäller etappindelningen, som Inga Lantz ställde sig kritisk mot i vissa avseenden, vill jag återigen påpeka att meningen med denna är att kunna utnyttja de möjligheter till samverkan som det är nödvändigt att ta till vara också i fråga om vuxenutbildningen. Riksdagen har uttalat att vuxenutbildningens olika former måste stödja och komplettera varandra. Jag tror att det är en sats som håller fortfarande. Låt mig sedan bara erinra om att frågan om barnpassning tas upp, när det gäller folkbildningsarbetet, i den arbetande folkbildningsutredningen. Den modell som man där kommer fram till måste kunna ha viss betydelse också på det här området. Sedan till det särskilda yttrandet. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har, föranledda av propositionen eller behandlingen i utskottet, markerat en misstanke om att vissa saker skulle komma att dubbelutredas. För min del vet jag inte om man skall tolka det särskilda yttrandet så, att den aviserade utredningen om den kommunala vuxenutbildningen borde sakna insyn på de områden — samverkansfrågor och gräsndragningsfrågor — där uppgifter redan ställts på andra utredningar, eller om man menar att de utredningarna skall lämna ifrån sig de här frågorna. Jag har i varje fall inte kunnat tolka propositionens ord om att utredningen bör samråda med bl.a. gymnasieutredningen och folkbildningsutredningen på något annat sätt än att man just skall samråda för att få frågorna belysta från de speciella utgångspunkter som dessa utredningar har.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
Herr talman! Gösta Karlsson började med att beklaga att satsningen på vuxenutbildningen inte hade blivit större. Han sade också att några stora resurser inte har tillförts vuxenutbildningen. Det vill jag hålla med honom om. Jag tycker att det är märkligt att man ändå kan rosa propositionen så som Gösta Karlsson gör. I det utskottsbetänkande för något år sedan som lett till den här propositionen och som var föranlett av motioner från, förstås, vänsterpartiet kommunisterna och — om jag inte minns alldeles fel — folkpartiet och centerpartiet sade man klart ifrån att en kommande proposition skulle bygga på SVUX förslag. Nu ser vi vad vi har fått: en proposition som i vissa fall leder till klara försämringar för de vuxenstuderande. Då tänker 13 jag bl.a. på etappindelningen. En etappindelning, säger Gösta Karlsson, är nödvändig med tanke på samverkan. Jag sade också i mitt inledningsanförande att man kan nå vissa rationaliseringar genom den här etappindelningen, men de negativa följderna av den överväger de positiva konsekvenser som man vinner ur samverkansaspekten. Man kommer att få ett minskat antal studiekurser vid olika tider på dygnet. Det kommer att leda till större undervisningsgrupper. Utbudet av kurser kommer också att bli — och det är en mycket viktig aspekt — mindre ”skräddarsytt” för de vuxenstuderande, som vi vet ställer speciella krav på den här utbildningen och har rätt att göra det. Det är beklagligt att vi har fått en proposition som klart försämrar de vuxenstuderandes situation, när målsättningen har varit att just gynna de människor som så väl behöver kompensation för vad de inte fått tidigare i utbildningsavseende.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Inga Lantz säger att utskottet 1975/76 hemställde att riksdagen skulle göra framställning till regeringen om en proposition hösten 1977 grundad på SVUX förslag, en hemställan som bifölls. Det står också både i betänkandet och i propositionen. Men det är faktiskt på det sättet — och det har väl inte heller Inga Lantz kunnat undgå att märka — att förutsättningarna i dag på det ekonomiska planet är annorlunda än för ett par år sedan. Vi måste ta hänsyn till detta, och det är med beklagande som jag noterar att man inte har kunnat uppfylla de förväntningar som jag tillsammans med Inga Lantz och andra hyste då. Jag har emellertid den förhoppningen att detta skall rättas till i framtiden, när de ekonomiska förhållandena blir annorlunda. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att Inga Lantz erkänner att det finns fördelar med den etappindelning som utskottet tillstyrker — en etappindelning som kan medverka till att man bättre utnyttjar de olika utbud som finns. Jag erinrar återigen om det av riksdagen fastlagda beslutet om att olika delar av vuxenutbildningen bör stödja och komplettera varandra.
Herr talman! Gösta Karlsson säger att vi inte har resurser för detta. Det är den gamla vanliga visan här i kammaren. När man föreslår någonting som skulle kunna förbättra situationen för vissa kategorier finns det inte resurser — det fattas pengar. Vpk har en helt annan ekonomisk målsättning. Det fick vi belägg för i den ekonomiska debatten under de senaste dagarna. Vi har en annan ekonomisk politik, där man utgår från en samhällsplanering som är total, en planhushållning där man har möjlighet att prioritera resurser till det som vi anser vara nödvändiga områden. Det må gälla vuxenutbildning, studielön, barnomsorg eller bostadsbyggande — jag skulle kunna nämna en hel del förslag. Vi har också i detta sammanhang lagt fram förslag till hur vi vill finansiera de reformer vi har föreslagit. Sedan säger Gösta Karlsson att jag håller med om att etappindelningen kan ha fördelar. Ja, jag säger att den har fördelar — men nackdelarna överväger för både lärare och de studerande vid den kommunala vuxenutbildningen. Därför går vi emot etappindelningen.
Herr talman! Det är precis som Inga Lantz säger. Det är den gamla vanliga visan. Men vi måste finna i oss de omständigheter som råder. Sedan har vi, det noterar jag också, olika uppfattningar om vad som är nackdelar och vad som inte är det. För min del är jag övertygad om att nackdelarna med det ekonomiska system som Inga Lantz pläderar för är större än de nackdelar som följer av det förhållandet att vi måste anpassa stödet till olika delar av samhällsverksamheten efter de förutsättningar vi har.

Herr talman! Till behandling i samband med propositionen om kommunal vuxenutbildning har hänvisats en motion av bl.a. mig, som väcktes redan under allmänna motionstiden vid riksmötet 1975/76, alltså för snart två år sedan. Jag måste något aktualisera den. I motionen framhöll vi att först då sådana tjänster inrättats blir tjänsteorganisationen fullt verkningskraftig. Inom ungdomsskolan existerar, som alla vet, sedan länge sådana arvodesbefattningar, vilkas reella värde för skolarbetet knappast — även om andra tjänstekonstruktioner och tjänstebeteckningar kan tänkas — bestrids av någon. Det finns ingen anledning att behandla en skolform som den kommunala vuxenutbildningen med dess omfattning och samhällsbetydelse i pedagogiskt och organisatoriskt avseende annorlunda än ungdomsskolan. Erfarenheten visar klart att det i synnerhet vid de särskilda skolenheterna för kommunal vuxenundervisning finns behov av den pedagogiska förstärkning som huvudlärare och institutionsföreståndare utgör. De särskilda enheterna för kommunal vuxenutbildning har arbetsformer som inte är identiska med grundskolans, och deras inre problem är annorlunda. Behovet av ämnespedagogiska förstärkningar är om möjligt ännu större. den kommunala vuxenutbildningen, som enligt mitt bedömande otvivelaktigt skulle kunna ha kvalitetshöjande effekter på undervisningen, uppmärksammades äntligen av skolöverstyrelsen i dess anslagsäskande för budgetåret 1978/79. Under hänvisning till nya bestämmelser från juli i år rörande arvodestjänster i den kommunala högskoleutbildningen säger skolöverstyrelsen att motsvarande rätt att få inräkna tjänstgöring för erhållande av arvodestjänst som institutionsföreståndare bör tillkomma lärare som tjänstgör i kommunal vuxenutbildning som är förlagd till skolenhet med grundskola eller gymnasieskola. Dessutom bör enligt skolöverstyrelsen arvodestjänster som institutionsföreståndare inrättas vid de särskilda skolenheterna för kommunal vuxenutbildning. För utskottet blev behandlingen av motionen när det gäller frågan om institutionsföreståndare utomordentligt lätt. Utskottet konstaterar — jag har inte i och för sig någonting att invända mot det — att skolöverstyrelsen i sin anslagsframställning för 1978/79 anser att arvodestjänster som institutionsföreståndare bör inrättas vid de särskilda enheterna för kommunal vuxenutbildning. Utskottet föreslår riksdagen att avslå motionen då ”frågan om arvodestjänster till viss del numera är under prövning inom regeringskansliet”. Jag utgår ifrån att utbildningsministern i den kloka regeringen i sin prövning följer skolöverstyrelsens behjärtade förslag. — Detta alltså om institutionsföreståndare inom den kommunala vuxenutbildningen. Återstår så huvudlärare vid samma utbildning. Om det har skolöverstyrelsen inget klokt förslag. Den föredrar att tiga, liksom utskottet. Huvudlärare är emellertid lika betydelsefulla som institutionsföreståndare. Min förhoppning är nu att utbildningsministern skall vara klokare än skolöverstyrelsen — något som kanske inte är omöjligt. Det är med intresse man avvaktar budgetpropositionen, ty utbildningsministern tänker väl inte skyffla över de här frågorna till den av honom åstundade särskilda vuxenutbildningsutredningen? I de här frågorna behöver ingenting ytterligare utredas. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Egentligen finns kanske inte så mycket att tillägga om utbildningsutskottets betänkande gällande den kommunala vuxenutbildningen. Det är generande att ett utskott skall behöva behandla en proposition med så magert innehåll som nr 36. Om inte rubriceringen funnes skulle den väl närmast kunna betraktas som en pressrelease med förhandsmeddelande om att regeringen tänker lämna förslag på några punkter gällande Komvux under kommande år. Vad innehållet skall bli avslöjas dock inte. Propositionen innehåller egentligen inget som fordrar riksdagens beslut. Man kan därför fråga sig varför propositionen skrevs. Jag kan bara finna ett skäl. Riksdagen beställde en proposition till hösten 1977 på grundval av SVUX förslag. Nu läggs alltså en proposition — men utan egentliga förslag. Den verkliga orsaken är väl dels det statsfinansiella läget, dels folkbildningsutredningen. Kanske litet snopet för föredragande statsråd, som väl var en av huvudmotionärerna i syfte att få SVUX förslag genomfört. Propositionen är ett avskräckande exempel på hur man yrkar på en sak i opposition, men sedan gör motsatsen i regeringsställning. Nu skall Komvux utredas på nytt. På så sätt får vi ett nytt reformstopp —- kanske fram till 1980, vilket är beklagligt. Förslagen i övrigt kan förbigås med tystad — utom ett som innebär direkta försämringar jämfört med nuvarande praxis. På s. 44 sägs att timtalet skall reduceras med 20 96 om antalet stadigvarande deltagare minskar från 12 till lägst 8. Detta är en skärpning jämfört med praxis i många länsskolnämnder. Nu är det ofta möjligt att diskutera om kursen skall få behålla fullt timtal. Vad värre är: När deltagarantalet sjunker under 8 bör länsskolnämnderna vara restriktiva i sin bedömning om kursen skall få fortsätta eller ej. Därvid erinras om att de studerande kan slutföra utbildningen vid statens skolor för vuxna i Norrköping och Härnösand. Det kommer att innebära att många kurser i mindre och medelstora kommuner inte kan fullföljas. Detta är ett oskick och ett återfall i gammaldags centraliseringsbyråkrati. Vi har som princip i övrigt i utbildningsväsendet att studerande som antas till utbildning skall få fullfölja den. Det bör gälla också för Komvux med större undervisningsgrupper än någon annan utbildningsanordnare på vuxenutbildningens område. Nu får de studerande bryta upp från studiemiljön och eventuellt åka till Härnösand eller Norrköping för att t.ex. göra laborationer i No-ämnen. Förslaget borde kanske inte godtas. I stället skulle departementet ges i uppdrag att granska länsskolnämndernas praxis och — om nu förslaget har statsfinansiell betydelse — kostnadsberäkna denna. Som tur är finns dock en del viktiga motioner i anslutning till propositionen. Det är ganska betecknande att två tredjedelar av dem kom redan under allmänna motionstiden. I motionen 1976/77:1152 tar vi upp statsbidragsfrågan. Det är förståeligt om det statsfinansiella läget nu hindrar insatser gällande statsbidrag för lokaler och utrustning. Motionärerna har på den punkten pekat på de resultat SCB nyligen redovisat i Levnadsnivåundersökningarna beträffande utbildning, där det klart visas att stora regionala skillnader förekommer. I norra glesbygden och i små kommuner är deltagandet i vuxenundervisningen avsevärt lägre än i övriga landet. Det är också i glesbygden och i små kommuner som man har sämsta tillgången på lokaler för vuxenutbildning, som ju givits rekommendationen att nyttja ungdomsskolans lokaler. Ett statsbidrag kunde alltså förbättra situationen och en insats bör göras om inte förr så när den föreslagna utredningen om Komvux är klar. Mera bråttom har den borgerliga regeringen inte att rätta till regionala orättvisor. När det gäller den andra punkten motionärerna pekar på är situationen allvarligare. Det gäller särbehandlingen av alfabetiseringsundervisningen, dvs. specialundervisningen av vissa handikappade vuxna. Detta kan inte vara en kostnadsfråga av nämnvärda mått för staten men däremot en rättvisefråga för handikappade. All annan undervisning för vuxna räknas in i skolenhetens poängunderlag men inte denna alfabetiseringsundervisning. Det finns ändå skolenheter, där denna utbildning kan omfatta mellan 20 och 40 26 av den totala verksamheten. Trots SÖ:s påpekande redan inför budgetpropositionen i januari 1977 så behövs det tydligen ytterligare ett år för departementet att föreslå en förändring. Det återstår att se om det räcker, men eftersom utbildningsutskottet nöjer sig med detta besked så måste det väl finnas vissa förhandsbesked om innehållet på den här punkten i kommande budgetproposition. Jag har därför inget yrkande, möjligen en uppmaning till budgetmakarna att med det snaraste utplåna den här ”skönhetsfläcken” i den kommunala vuxenutbildningen.

Herr talman! I oktober 1975 tillsattes folkbildningsutredningen med uppgift att bl.a. utreda gränsdragningsfrågor mellan statsbidragsberättigad studiecirkelverksamhet och annan verksamhet inom vuxenutbildningen. I direktiven anges att utredningen bör undersöka hur i skilda sammanhang givna riktlinjer på hithörande område har tolkats och tilllämpats i praktiken och med utgångspunkt i målen för folkbildningsarbete pröva om de bör förändras eller förtydligas. Att detta i mycket hög grad måste gälla gränsdragningsfrågor mellan studieförbundens verksamhet och den kommunala vuxenutbildningen är alldeles självklart och detta framhålls också särskilt i direktiven. Det är helt naturligt att folkbildningsutredningen, som jag själv tillhör och som numera tillförts en ledamot med förankring i den kommunala vuxenutbildningen, för att fullgöra sin uppgift måste behandla sådana frågor som dels rör omfattningen och innehållet i den av Komvux bedrivna verksamheten, dels också gäller deltagarantalet i hithörande kurser. Trots att dessa frågor således nu är föremål för utredning och trots att denna utrednings debattpromemoria — helt i enlighet med direktiven —- f.n. är föremål för vad vi kan kalla ett remissförfarande, så skall riksdagen i dag likväl fatta beslut i just sådana frågor, vilket jag finner vara något anmärkningsvärt. Vad är det för mening med att begära in synpunkter från en rad skilda organisationer och intressenter och sedan inte invänta dessa synpunkter förrän beslut skall fattas? SÖ-förslaget om linjeoch ämneskonstruktion inom kommunal vuxenutbildning har kritiserats hårt just mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom folkbildningsutredningen. Sålunda har t.ex. Folkbitdningsförbundet uttalat att den föreslagna indelningen i etapper innebär att den kommunala vuxenutbildningen kommer ett stort steg närmare studieförbundens arbetsformer. Man varnar t.o.m. för att fältet kan bli helt upprivet. Liknande tongångar hörs fullt naturligt från studieförbunden, och från folkbildningsutredningen har vi anfört att SÖ:s förslag initierar förändringar som skulle skapa en rad ytterligare problem i gränsdragningen mellan studieförbunden och den kommunala vuxenutbild ningen. Även om departementschefen ej biträder förslaget om de s.k. 0-etapperna, vilket är en klar förbättring, så kvarstår dock mycket av kritiken — i all synnerhet i beaktande av folkbildningsutredningens arbete. På motsvarande sätt som ovan anförts beträffande linjeoch ämneskonstruktionen verkar förslaget om en sänkning av deltagarantalet i de av Komvux anordnade kurserna. Även här borde rimligen resultatet av folkbildningsutredningens arbete inväntas innan man fastställer nya bestämmelser. Slutligen föreligger också förslag om en ny utredning med uppgift att se över den kommunala vuxenutbildningen. Eftersom ”folkbildningsutredningen med nödvändighet måste arbeta med frågor som direkt rör den kommunala vuxenutbildningen, så torde det ofrånkomligen bli på det sättet, att vissa frågor kommer att dubbelutredas. Att tillsätta en utredning för att utreda vad en annan utredning redan utreder förefaller inte höra till det mest angelägna och meningsfulla i den här tillvaron. Med fördel bör därför tillsättandet av denna utredning anstå — i varje fall till dess folkbildningsutredningens slutbetänkande föreligger. Herr talman! Självfallet anser jag att mitt förslag i den motion som jag väckt i detta sammanhang borde bli riksdagens beslut. I beaktande av utbildningsutskottets enhälliga betänkande avstår jag dock från att ställa något yrkande.

Herr talman! Jag skall börja med att citera en artikel från tidningen Ny Dag som behandlar just de vuxenstuderandes situation: ”- Nog visste en att en måste skära ned på standarden, men inte trodde jag det skulle bli så här dåligt. Fastän man drar in så räcker det knappt. Jag har ju fru och barn också, säger Sören Gustafsson. Den kommunala vuxenutbildningen infördes för tio år sedan. Den skulle ge chansen till alla dem som bara hade fått gå sju år i skola eller mindre — det gäller ännu i dag närmare hälften av den vuxna svenska befolkningen. Sören Gustafsson är en av dem som tagit chansen. I höstas tog han ledigt från jobbet på pappersfabriken på Gruvön och läser nu högstadiekursen på kommunala vuxenskolan i Grums. Där går sammanlagt ett 50-tal elever och de flesta är i samma situation — de är i 30 årsåldern, de har barn och familj, de har svårt att få ekonomin att gå ihop med de små studiebidragen. Studiestödet är mellan 1859 och 2 575 kronor i månaden. Det högre beloppet får den som är medlem i arbetslöshetskassan. På detta dras skatt. För de som har det lägre bidraget blir det 1500 kvar att leva Mer - Så fick vi veta att vi skulle förlora halva bidraget för december. Rektorn hade planerat terminen så att den blev fyra dagar för kort. Bidraget mäts i 15-dagarsperioder och det fattades fyra dagar, därför skulle vi inte få något alls. Nästa bidrag får vi inte förrän i mitten av februari! Det här kunde vi inte finna oss i, säger Sören Gustafsson.” Efter en del mellanhavanden fick eleverna besked om att myndigheterna skulle försöka ordna så att de fick pengarna. ”— Det låter så fint när man ska börja studera, säger Sören Gustafsson. Men jag är besviken på att det fungerar så dåligt. Jag ville lära mig mer, nu när jag var motiverad på ett annat sätt än när jag var pojke. Men jag trodde inte det skulle bli så här. — Jag visste inte heller att jag skulle klassas som hemmamake av sjukkassan och förlora min sjukpenning. Nu får jag bara åtta kronor om dagen — ingen har möjlighet att vara hemma från skolan på en sådan ersättning. Själv jobbar jag på alla lov när vi inte får några bidrag alls, men det är inte alla vuxenstuderande som har något jobb de kan gå tillbaka tillfälligt till. De har ingenting alls att leva på.” Herr talman! Det finns stora hinder att överbrygga för de vuxna som vill studera, både praktiska och ekonomiska. Det största hindret är kanske det ekonomiska. Dels är studiestödet inte tillräckligt stort, dels är återbetalningsplikten alltför betungande för en vuxenstuderande, som ofta har familj och försörjningsplikt. För de allra flesta finns det ingen möj lighet att ekonomiskt frigöra sig för studier. Med en måttlig inkomst kan man inte heller lägga undan pengar för att använda vid senare studietillfällen. Det är nödvändigt att studiestödet höjs om det skall bli möjligt att öka rekryteringen till vuxenutbildningen — särskilt om man vill nå de grupper av kortutbildade med svag studiemotivation som nu är klart underrepresenterade inom den kommunala vuxenutbildningen. Bara 2 96 inom vuxenutbildningen kommer från arbetarklassen. Den sociala snedrekryteringen är stor både inom den kommunala vuxenutbildningen och inom annan högre utbildning. Den studiesociala politiken måste läggas om. Och det enda sättet att radikalt komma till rätta med studiefinansieringsproblemet är att införa studielön för alla som studerar — det är ett gammalt välkänt vpk-krav. Införande av studielön skulle på ett aktivt sätt både bryta den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen och verka stimulerande för rekryteringen till vuxenutbildningen. Genom att införa studielön skulle man nå de grupper av ungdomar och vuxna som man säger sig helst vilja satsa på, nämligen de som i utbildningshänseende är mest eftersatta i vårt samhälle. Herr talman! Det borde nu vara på tiden att frångå ett utbildningssystem, där utbildning fortfarande ses som en förmån för ett av statsmakterna fastställt litet fåtal vuxenstuderande, och i stället göra utbildningen till en rättighet för alla. Med detta yrkar jag bifall till motionen 952.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 11 har utskottet avstyrkt bifall till motionen 952. Den är väckt av vpk och innehåller yrkande om att riksdagen skall anta riktlinjer för vuxenutbildningen som bygger på tre principer: 2. Studiesociala åtgärder i form av fria läromedel och fri kost samt förbättrad hälsooch sjukvård för de vuxenstuderande. Vid förra riksmötets vårsession beslöt utskottet skjuta upp behandlingen av motionen 952 till hösten. Med anledning av den av utbildningsutskottet behandlade propositionen 1977/78:36 om kommunal vuxenutbildning väcktes en ny vpkmotion, nämligen motionen 105. Den motionen innehöll, förutom yrkande om avslag på propositionen 36, ett yrkande om att ny proposition skulle föreläggas riksdagen. Denna proposition föreslogs vara baserad på det förslag som avgetts av SVUX och utformad i enlighet med vissa särskilt angivna riktlinjer. Bland dessa riktlinjer återfinns exakt de som också återfanns i den till socialförsäkringsutskottet hänvisade motionen 952, dvs. studielön, fria läromedel, fri kost, förbättrad hälsooch sjukvård för vuxenstuderande samt rätt till en bra barnstugeplats. Utbildningsutskottet har avstyrkt bifall till motionen 105 i sitt betänkande nr 10. Med anledning härav ansåg sig socialförsäkringsutskottet inte ha anledning att gå in på en prövning av motionen 952. Herr talman!

Herr talman! Inte bara i samband med behandlingen av frågan om den kommunala vuxenutbildningen i annat sammanhang för en stund sedan utan också vid andra tillfällen har det talats mycket vackert om hur viktigt det är att stödja de vuxenstuderande, framför allt dem som har kort utbildning bakom sig. Som jag sade i den förra debatten är dessa väldigt många. 70 96 av den yrkesverksamma befolkningen har ännu i dag bara en sjuårig folkskola bakom sig. Om man skall komma till rätta med de elementära problem som uppstår i samband med snedrekryteringen och när det gäller att underlätta för de vuxenstuderande att studera i praktiken och inte bara på papperet genom reformer som inte har någon verkan, då måste man ta itu med en hel rad praktiska frågor, bl.a. studiefinansieringsfrågan. Problem i samband med studiefinansieringen utgör nämligen det största hindret för de vuxna att delta i studier. Enligt min mening kännetecknas reformeringen av vuxenutbildningen av en mängd vackra ord som inte har följts upp med realiteter. De vuxna har inte kunnat dra nytta av reformen så som avsikten var, eftersom många problem återstår att lösa — bl.a. den studiesociala delen. Skall människor kunna få ekonomiska möjligheter att utnyttja vVuxenutbildningen, så måste det genomföras reformer på det studiesociala området. Där har då vpk krävt att studiemedel skall utgå till alla studerande som har fyllt 16 år. Detta ger alltså inte bara möjligheter att studera, utan hela systemet blir också mindre krångligt. Hela studiefinansieringssystemet är svårt att överblicka, med en mångd olika prognoser och klausuler. Det är också en anledning för riksdagen att uttala att studielön skall införas för de studerande. Det skulle på ett verkningsfullt sätt bidra till att rekrytera just de människor som man säger sig vilja satsa på inom den kommunala vuxenutbildningen, nämligen de som går på kurs.
Herr talman! Jag tror, Inga Lantz, att kammaren håller oss räkning för om vi skjuter litet på denna debatt. Det är väl bekant för Inga Lantz att frågan om studielön har behandlats av socialförsäkringsutskottet under en lång följd av år, senast i våras i utskottets betänkande 1977/78:18. Utskottet avstyrkte då en vpk-motion i ämnet med hänvisning till studiestödsutredningens arbete. Dessutom kan Inga Lantz redan nästa vecka åter få diskutera frågan om studielönen, då socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 behand las i kammaren. Vpk har ju samma yrkande i det betänkandet. Vad gäller frågan om fri barnstugeplats så avstyrkte socialutskottet senast innevarande år vpk:s förslag med hänvisning till de höga kostnaderna. Även frågan om fria läkemedel och fri kost är såvitt jag begriper rent kommunala angelägenheter inom den obligatoriska skolan och gymnasieskolan och tillhör därför inte socialförsäkringsutskottets område. Detsamma gäller för hälsovården för vuxenstuderande inom den kommunala vuxenutbildningen. Socialförsäkringsutskottet behandlar frågor som gäller statligt studiestöd. Vi har så många debatter i de här frågorna att jag tycker att vi kan använda kammarens tid bättre än att diskutera dem i dag. Jag skall därför inte med något ytterligare inlägg ge Inga Lantz chansen att begära ordet en gång till.
Herr talman! Ja, vpk återkommer med kravet på studielön, och det är väl självklart att man återkommer så länge ett förslag inte har vunnit gehör, och eftersom man ju längre tiden lider upptäcker hur viktigt det är att detta krav genomförs. Det är en grundförutsättning för att de studerande över huvud taget och speciellt de vuxenstuderande skall ha möjligheter att delta i utbildningsarbetet. Det råder här ett klart missförhållande, och då är det givet att vi återkommer med vårt krav på studielön. Det är också viktigt att vi för den debatten om och om igen. Kända pedagoger säger att det som man upprepar kan ha en viss positiv effekt; någon gång går det hem, så att säga. Jag hoppas verkligen att alla inom en snar framtid kommer att inse att studielön är vad som behövs för att klara den sociala snedrekryteringen både inom vuxenutbildningen, där bara 2 96 kommer från arbetarklassen, och inom den högre utbildningen. Sedan säger Ralf Lindström att barnomsorg, kost och läroböcker är kommunala angelägenheter. Ja, det är sant. Men det är mycket viktigt att också de praktiska kringförhållandena löses för de vuxenstuderande. Vpk har också i annat sammanhang sagt att vi vill förändra hela skattesystemet i samhället. Vi har förklarat att vi måste ha en statskommunal enhetsskatt, och vi har krävt att hela det kommunala och statliga skolväsendet skall finansieras via statsmedel. Då kommer vi bort från det som nu ofta sker, nämligen att alla dessa frågor skjuts på framtiden på grund av vår dåliga ekonomi, framför allt på kommunernas dåliga ekonomi. Vi vet att kommunerna har dålig ekonomi. Men därför måste också kommunerna få resurser, i detta fall från statsmakterna.